Herr talman! Denna vackra saga om att var och en skall ha sin egen läkare är i varje fall för mig någonting okänt. Samhället skall ha ansvaret för sjukvården och ge en god sådan. Men jag vill erinra om att utskottet delar departementschefens uppfattning om fördelarna med administrativ samordning på verksnivån. Motionärens farhågor blir inte särskilt tungt vägande vid en jämförelse med fördelarna. Men var finns de tungt vägande skälen i utskottets utlåtande? Nu finns det ingen anledning till någon längre debatt på denna punkt, men jag vill understryka att hälsooch sjukvård för mig ur ekonomisk och sjukvårdssynpunkt är något som samhället måste satsa på. Jag måste, herr Bergman, erkänna att forskningen på detta område måste klaras, och när det gäller tjänster m.m. behöver vi på landstingssidan, om vi skall ha hand om sjukvården, verkligen få möjligheter att förverkliga en utbyggnad som kan anses vara rimlig för att kunna fylla sin uppgift.

Herr talman! Det är bara på några punkter som det råder oenighet inom statsutskottet när det gäller förslaget om att inrätta en ny central förvaltningsmyndighet på hälso-, sjukoch socialvårdens område. Oenigheten gäller i första hand, vilket redan framgått av debatten, den nya förvaltningsmyndighetens namn, där inte mindre än tre alternativ framförs i utlåtandet; flera namn har framförts i den allmänna debatten. Jag vill endast säga några ord i denna fråga, eftersom jag delar utskottsmajoritetens uppfattning. Man kan fråga sig om namnet på ämbetsverket spelar någon större roll. Det viktiga är om man över huvud taget skall göra en samordning, om man kan slå ihop socialoch medicinalstyrelserna till ett nytt ämbetsverk. Visst är detta huvudfrågan. Om den vill jag bara säga att jag finner det lyckligt att en sådan samordning nu sker. Det kan visserligen sägas att det nya ämbetsverket blir stort och att det finns risker för tungroddhet, men tyngre väger ändå skälen för en samordning mellan socialvård och medicinsk vård. Sådana tendenser har under senare år allt starkare gjort sig gällande och borde få göra det i ännu högre grad. Inom socialvårdens olika fält, exempelvis arbetsvård, nykterhetsvård, åldringsvård, bör medicinska aspekter tillmätas större betydelse liksom de sociala aspekterna bör beaktas mera inom den rena sjukvården. En sammanläggning av de båda nuvarande ämbetsverken kommer att stimulera en sådan utveckling, och jag tror till och med att man kan säga att sammanläggningen är en förutsättning för en fortsatt och fördjupad utveckling i den riktningen. Men själva namnfrågan är ändå inte av oväsentlig betydelse vare sig från praktisk eller principiell utgångspunkt. Namnet på det nya verket bör spegla den syn som regering och riksdag har på verkets uppgift. Som utskottsmajoriteten framhåller bör stor vikt läggas vid målsättningen att de medicinska och socialvårdande uppgifterna bör integreras och att detta bör komma till uttryck också i namnet. Om man i namnet helt vill täcka in det nya verkets arbetsområde, blir det ett långt namn, exempelvis statens hälsooch sjukvårdsstyrelse, som utredningen ursprungligen föreslog, eller ännu riktigare statens hälso-, sjukvårdsoch socialvårdsstyrelse. Många skäl talar mot sådana långa namn, liksom sammanställningar av typen social-medicinalstyrelsen. Om man då kan stanna för ett namn och undvika långa och krångliga sammansättningar, svåra att uttala, är namnet socialstyrelsen att föredra framför det av departementschefen föreslagna medicinalstyrelsen. Hälsooch sjukvård måste betraktas som en del av vår socialpolitik, som en del av vår sociala omvårdnad, och då bör valet av namn ske bland sådana som socialstyrelsen eller eventuellt socialvårdsstyrelsen eller kanske vårdverket. Det förstnämnda, socialstyrelsen, är kort och lätt att använda och det markerar utmärkt det nya verkets ställning inom hela vår socialpolitik och den vikt vi vill lägga vid socialpolitiska tankegångar i det nya verkets arbete. Jag vill därför, herr talman, yrka bifall till statsutskottets hemställan.
Herr talman! Det är många gånger uppfriskande att i detta hus få deltaga i debatten i en fråga, där skiljelinjerna inte går mellan partierna utan inom partierna. I denna fråga kommer jag att mycket helhjärtat stödja socialministerns förslag om medicinalstyrelsen och mycket bestämt avvisa de olika konstruktioner som mina egna meningsfränder har föreslagit. Men först några allmänna ord om det förslag som här föreligger. Det är ett mycket gott arbete som ligger bakom förslaget. Sedan denna fråga lämnat utredningsplanet, där jag inte tyckte att resultaten i alla avseenden var så lyckade, förefaller det mig nu som om det föreslagna ämbetsverket i väsentliga delar kommer att svara mot de uppgifter som skall åligga verket. Det är uppenbart att det finns vissa oklarheter i socialministerns proposition. Han vill tydligen pröva sig fram genom erfarenheter, och det kanske man inte säger så mycket om; det finns en del frågetecken som man vill sätta beträffande själva organisationen. Jag förstår också mycket väl dem som hyser en viss oro för ett så oerhört stort ämbetsverk som det här ifrågasatta. Det blir mycket maktpåliggande framför allt för den nye chefen för detta ämbetsverk. Han måste vara en person som åtnjuter allmänt förtroende och har förtrogenhet med just de frågor som ämbetsverket skall handlägga samt en inte obetydlig administrativ skicklighet. Jag kommer så till den fråga som av flera talare har framhållits som ganska oväsentlig och obetydlig, nämligen namnfrågan. Jag hyser den mycket bestämda uppfattningen att det av socialministern föreslagna namnet medicinalstyrelsen är det allra bästa. Visserligen kan man tänka sig andra namn. Om man något vill tänka på den historiska pieteten — vilket riksdagen inte så ofta gör — kunde ordet sundhetskollegium ha förtjänat att lyftas fram i ljuset igen i dagens samhälle som en påminnelse om äldre tiders strävan. Men i valet mellan namn tycker jag att socialministern har valt det bästa. Jag kommer också att yrka att kammaren måtte antaga den reservation som i denna punkt är fogad till utskottets utlåtande. Olika skäl talar för namnet medicinalstyrelsen. Ungefär nio tiondelar av de ärenden som ämbetsverket har att handlägga är vad vi kallar medicinalärenden, och det är bekant att ämbetsverket numera har mycket starka internationella kontakter. Då representanter för verket kommer ut i världen på internationella kongresser kommer man att sätta upp mycket förvånade ansikten och undra vad det egentligen rör sig om för representanter och vilket ämbetsverk som står bakom. Jag skall tillåta mig att nämna en på egen erfarenhet grundad personlig uppfattning om namnets lämplighet. Jag har under en lång följd av år intresserat mig för de alkoholskadade människorna och deras problem. Vi har några tio tusen, för att inte säga ett par hundra tusen, människor som är hemfallna åt alkoholmissbruk och fått skador därav. För dem har det av skäl som jag inte närmare skall gå in på varit mycket angeläget att deras tillstånd erkänts som en sjukdom eller ett sjukdomsliknande tillstånd.

Ni som sitter här kan naturligtvis hävda att detta resonemang är mycket irrationellt, men människor är över huvud taget irrationella. Jag talar här för en mycket stor grupp, för vilken saken har betydelse, och jag har velat säga detta därför att dess synpunkter — som givetvis skall tas i beaktande jämte alla andra synpunkter på denna fråga — inte har kommit till uttryck i den offentliga diskussionen. I den andra reservationen försöker herr Per Jacobsson m.fl. av mina värderade mittenbröder att göra en kompromiss och vill kalla verket socialmedicinalstyrelsen. Vad detta namn beträffar kan jag i viss mån instämma i den ironi som herr Bergman utvecklade. När jag såg det kom jag att tänka på ett jungfrutal, som jag hörde här i kammaren för många år sedan, på 1920 talet. Det var en mycket konservativ man som hette Otto Järte som absolut inte älskade socialdemokraterna men inte heller liberalerna i någon högre grad; han var alltså en utpräglad högerman. Hans ord vid detta tillfälle har fäst sig i mitt minne som ett uttryck för hur det kan bli när man skall göra mittenkompromisser. Han sade att om socialdemokraterna påstår att månen är en grön ost vet naturligtvis alla högermän att månen är en måne, men liberalerna menar: Vad socialdemokraterna säger är naturligtvis inte riktigt; i själva verket är nog månen en halv grön ost. Det är denna sorts kompromisstänkande som enligt min mening har präglat denna reservation och som jag inte vill godta som riktig mittenpolitik. Det namn som man har valt är en språklig oformlighet, som vi utan vidare bör kunna undvara. Herr talman! Av vad jag här anfört framgår det väl ganska tydligt var jag har mina sympatier i namnfrågan. Jag ber att få yrka bifall till den reservation som till utskottets utlåtande är fogad av herr Svensson m.fl.

Herr talman! Det mesta som är av värde har väl vid denna tidpunkt redan sagts i debatten och jag lovar därför att fatta mig helt kort och i någon mån försöka undvika upprepningar. Jag hör till dem som hyser starka betänkligheter mot den tendens i vårt samhälle till allt hårdare centraliseringar och större enheter som bl.a. tar sig uttryck i sammanslagningar av centrala ämbetsverk. Vi är på väg, herr talman, mot att skapa alltför stora mammutverk. Det hänger nära nog på telefonistens kvalifikationer om den uppsökande allmänheten skall hamna rätt i de olika byråernas djungel. Samtidigt anser jag emellertid att det inte är tillfredsställande som det nu är att två ämbetsverk har tilldelats verksamhetsområden som i många avsnitt ingriper i varandra. Detta kan i än högre grad skapa förvirring hos all mänheten, Därvidlag har jag samma uppfattning som utskottets talesman, herr Bergman. Hälso-, sjukoch socialvård hänger intimt samman. Socialvårdens klientel utgöres i stor utsträckning av sådana personer som också drabbats av sjukdom. Gränsdragningen är med andra ord inte lätt. Därför tror jag, trots de betänkligheter som jag nyss redovisade, att en sammanslagning i detta fall är motiverad. Som kammarens ledamöter vet har en motion framburits av herr Kaijser m.fl. i första kammaren och av mig i denna kammare. En del av innehållet i motionen har redan relaterats av fröken Ljungberg, bl.a. vår inställning till socialdepartementets sjukvårdsdelegation liksom även vår uppfattning om behörighetsvillkor för de högre tjänsterna. Jag skall alltså inte upprepa detta. Jag vill dock understryka vad som framhållits i motionen och som också tidigare har nämnts här, att det i ett verk så stort som den nya medicinalstyrelsen kan vara svårt att få de särskilda socialvårdssynpunkterna framförda, eftersom de rent medicinska synpunkterna där kommer att bli dominerande. Av den anledningen har vi motionärer funnit det motiverat att i verkets ledning, utöver administrativ och medicinsk sakkunskap, också sakkunskap på socialvårdens område blir representerad. Vi föreslår därför att verkets ledning bör bestå av en generaldirektör jämte två överdirektörer. Utskottet anser att en sådan anordning skulle kunna innebära att integrationstanken motverkas. Jag tror inte det och anser skäl tala för ett bifall till motionens yrkande som har följts upp i reservation nr 2. Det är både sakligt och psykologiskt välgrundat. Vi har full vetskap om att det råder delade meningar beträffande namnfrågan. Det gäller att välja antingen medicinalstyrelsen, socialstyrelsen eller det krångliga social-medicinalstyrelsen. Även om förslaget om en andra tjänst som överdirektör inte vinner gehör — vilket enligt min mening skulle markera verkets sociala funktion — kommer jag att rösta för namnet medicinalstyrelsen. Det är visserligen beklagligt att den nya medicinalstyrelsens verksamhetsområde inte täcks in av det nya namnet. Jag tycker dock inte att man vill ge det nya verket ett namn som språkligt sett är mindre tilltalande och därtill svårt att uttala och över huvud taget besvärligt att handskas med. Jag delar inte heller herr Gomérs uppfattning att det skulle vara lyckligt att tänka sig en vedertagen förkortning, SMS. Jag hör till dem som tycker att vi redan nu har alldeles för många förkortningar i vårt samhälle, där man nära nog behöver ha en uppslagsbok i fickan för att söka utröna förkortningarnas innebörd. Herr talman! Jag ber att med vad jag har sagt få yrka bifall till reservationen 1 a och reservationen 2.

Herr talman! Departementschefen har i detta ärende anfört, att det intima sambandet och det därav betingade behovet av samarbete mellan socialvård och medicinsk vård har allmänt erkänts. Utskottet har därav dragit den enligt min mening riktiga slutsatsen, inte bara att det är viktigt med ett gemensamt verk för hela denna vård, som föreslagits också i propositionen, utan även att verket bör få ett namn som på ett tillfredsställande sätt anger omfattningen av det samhällsarbete, som verket närmast skall ha ansvaret för. I denna del har den motion, som jag medverkat till, alltså tillstyrkts. Men när det sedan gällt att dra konsekvenserna av detta ställningstagande i fråga om cheferna för de olika byråerna, finner sig utskottet icke kunna frångå vad i propositionen föreslagits. Utskottet säger sig visserligen ha förståelse för motionsyrkandet, att samtliga chefer för byråerna bör kallas byrå chefer, men tillstyrker likväl departementschefens förslag, att byråchef, som är läkare, tandläkare eller apotekare, skall ha titeln medicinalråd — i ett verk för samordning av socialvård och medicinsk vård. Utskottet påpekar, vilket icke synes ha skett i propositionen, att byråchefstjänst, som uppehålls av person med sådan utbildning, enligt avtal är förenad med avlöningsförstärkning. Jag beklagar, att jag inte haft tillfälle att närmare tränga in i denna avtalsfråga. Men skulle sådant avtal föreligga — vilket jag i så fall djupt beklagar — kan det i vart fall icke vara önskvärt, att låta en dylik överenskommelse styra tjänstens benämning. Det föga tillfredsställande i förslaget framstår klart, om exempelvis en fil. doktor, jur. doktor eller motsvarande såsom chef för en byrå skulle kallas byråchef, medan en tandläkare, apotekare eller läkare som chef för en annan byrå skulle benämnas medicinalråd. Skulle inte detta försvåra i stället för att underlätta integrationen inom verket? Vad har det för övrigt blivit för fel på byråchefstiteln? — Avlöningsförstärkningar kan ju ordnas på lämpligt sätt vid behov. Hur blir det i ett annat verk, om någon person, som avlagt examen, som ger henne eller honom titeln läkare, tandläkare eller apotekare, söker och får en byråchefstjänst, låt oss som ett exempel säga på arbetsvårdsbyrån i arbetsmarknadsverket, även om jag väl vet, att detta inte är aktuellt nu? Detta är förvisso inte någon stor fråga, men utskottets motivering kan måhända bli på ett mindre önskvärt sätt normgivande. Jag tror att det vore värdefullt, om kammaren även i denna del följde motionärerna och beslöt att i skrivelse till Kungl. Maj:t ge till känna vad i motionerna anförts i denna del. Jag ber alltså, herr talman, att under

Herr talman!
Herr talman!

De föreslagna lösningarna har vunnit utskottets bifall.
De i propositionen föreslagna lösningarna har med andra ord vunnit utskottets bifall, och jag vill gärna säga att detta är så mycket mera glädjande' som utredningsförslaget måst bli föremål för en genomgripande omarbetning i departementet.
Detta är desto mer glädjande som utredningsförslaget har fått lov att bli föremål för en genomgripande omarbetning i departementet. Jag vill, herr talman, inledningsvis gärna notera vad utskottet självt har framhållit, att det är ett både humanitärt och samhällsekonomiskt intresse att största möjliga samverkan mellan medicinsk och social omvårdnad kommer till stånd.
Utan att trötta kammarens ledamöter för mycket vill jag inledningsvis framhålla, att jag gärna understryker utskottets egen skrivning, att det är ett både humanitärt och samhällsekonomiskt intresse att största möjliga samverkan mellan medicinsk och social omvårdnad kommer till stånd.
Det nya verket kan sägas ha två huvudsyften.
Låt mig härtill få foga ett par synpunkter som för mig har varit mycket avgörande vid ställningstagandet. Egentligen finns det två huvudsyften för reformen.
Det ena är att uppnå eller i varje fall kraftigt öka möjligheterna till en integration mellan hälsooch sjukvården å ena sidan och socialvården å den andra. Det andra syftet är att förstärka och samordna planeringsoch = rationaliseringsresurserna inom dessa områden.
Det ena är att uppnå eller i varje fall kraftigt öka möjligheterna till en integration mellan hälsooch sjukvården å ena sidan och socialvården å den andra. Det andra syftet är att förstärka och samordna planeringsoch rationaliseringsresurserna på dessa områden. Jag är övertygad om att sammanstlagningen av medicinalstyrelsen och social styrelsen snart nog kommer att visa sig medföra ökat samarbete mellan socialvården och sjukvården.
Jag är övertygad om att sammanslagningen av medicinaloch socialstyrelserna kommer att snart nog visa sig medföra ökat samarbete mellan socialvården och sjukvården. Huvudmannaskapet kommer visserligen sannolikt för mycket lång tid att vara delat mellan primärkommunerna och landstingen.
Huvudmannaskapet kommer väl visserligen att för överskådlig tid vara delat mellan primärkommunerna och landstingen, men det faktum att de båda vårdområdena inordnats under samma centrala myndighet kommer säkerligen att medföra att åtskilliga mer eller mindre konstlade hinder för en fullständig samverkan dem emellan kan elimineras.
Men det faktum att de båda vårdområdena inordnas under samma centrala myndighet kommer säkerligen att medföra att åtskilliga mer eller mindre konstlade hinder för en fullständig samverkan dem emellan kan elimineras.
Inte minst från dessa synpunkter är det en enligt min mening både angelägen och viktig reform som nu underställs riksdagen.
Inte minst ur dessa synpunkter är det enligt min mening en både angelägen och viktig reform som nu underställs riksdagen.
I det framlagda organisationsförslaget har integrationstanken fått konkret uttryck genom att det i samtliga tre fackavdelningar ingår byråer med medicinska och byråer med sociala uppgifter. Varje avdelningschef måste således sysselsätta sig med problem från båda dessa områden.
I det framlagda organisationsförslaget har integrationstanken fått konkret uttryck genom att i samtliga tre fackavdelningar ingår byråer med medicinska och sociala uppgifter. Varje avdelningschef måste således sysselsätta sig med problem från båda dessa områden. Det är ytterst angeläget att kontakten mellan det nya verket och huvudmännen blir fullgod och att verkets samarbete med huvudmännen blir det bästa möjliga. För att säkra detta får det nya verket en lekmannastyrelse med ett mycket kraftigt inslag av huvudmannarepresentanter.
Det är ytterst angeläget att kontakten mellan det nya verket och huvudmännen blir fullgod och att verkets samarbete med huvudmännen blir det bästa möjliga. För att säkra detta får det nya verket en lekmannastyrelse med kraftigt inslag av huvudmannarepresentanter.
Jag vill med anledning av herr Harald Petterssons inlägg parentetiskt säga att vid utarbetandet av denna proposition, vilket i hög grad har skett efter kontakter med huvudmännen, har vi självfallet varit angelägna om att åstadkomma att just detta samarbete skulle få ett konkret uttryck i verkets styrelse. Det har också framstått som en viktig angelägenhet att förstärka planeringsoch rationaliseringsresurserna. Här vill jag först framhålla att det nya verket får en särskild planeringsoch beredskapsavdelning.
Det har framstått som särskilt angeläget att förstärka planeringsoch rationaliseringsresurserna. Här vill jag framhålla, att det nya verket får en särskild planeringsoch beredskapsavdelning. Detta kommer att avsevärt öka möjligheterna för den riksplanering som påbörjats och som är nödvändig för att möta dagens och morgondagens anspråk.
Detta kommer att avsevärt öka möjligheterna för den riksplanering som påbörjats och som är nödvändig för att möta dagens och morgondagens anspråk.
Jag vill starkt understryka att detta inte innebär någon som helst inskränkning av huvudmännens rätt och skyldighet att var och en inom sitt område göra upp och förverkliga de planer som behövs för deras planeringsoch utvecklingsverksamhet.
Jag vill starkt understryka att detta inte innebär någon som helst inskränkning av huvudmännens rätt och skyldighet att var och en inom sitt område gör upp och förverkligar de planer som behövs för deras planeringsoch utvecklingsverksamhet. Ett lika viktigt steg mot en bättre hushållning med befintliga resurser är tillkomsten av det nya planeringsoch rationaliseringsorganet, d. v. s. sjukvårdens och socialvårdens planeringsoch rationaliseringsinstitut. Detta institut, till vars finansiering staten och huvudmännen skall bidra, skall nu inom sig samla de resurser som för närvarande är spridda på olika håll. Centrala sjukvårdsberedningens uppgifter övergår till institutet. Dit överförs också Landstingsförbundets organisationsavdelning liksom SJURA.
Centrala sjukvårdsberedningens uppgifter övergår till institutet. Dit överförs också Landstingsförbundets organisationsavdelning «liksom även Sjura. Institutet skall främja, samordna och medverka vid huvudmännens planeringsoch rationaliseringsverksamhet inom hälsooch sjukvården samt socialvården.
Institutet skall främja, samordna och medverka till huvudmännens planeringsoch rationaliseringsverksamhet inom hälsooch sjukvården samt socialvården. Det har ju vid flera tillfällen i riksdagen uttryckts önskemål om att åstadkomma en samordning och en samling av de f. n. spridda aktiviteterna på detta område.
Det har vid flera tillfällen i riksdagen uttryckts önskemål om att åstadkomma en samordning och en samling av de för närvarande spridda aktiviteterna på detta område. I och med institutets tillkomst tror jag att denna fråga fått en mer permanent lösning när det gäller att åstadkomma den angelägna samling av resurserna det här är fråga om.
I och med institutets tillkomst tror jag att denna fråga har fått en mera permanent lösning när det gäller att åstadkomma den angelägna samling av resurserna det här är fråga om.
I många avseenden är det nya verket ett uttryck för en utveckling som redan är inledd.
I många avseenden är det nya verket ett utiryck för en utveckling som redan är inledd.
Det intima sambandet och det därav betingade behovet av samarbete mellan medicinsk vård och socialvård ute på fältet erkänns i dag allmänt av företrädare för såväl sjukvården som socialvården.
Det intima sambandet och det därav betingade samarbetsbehovet mellan medicinsk vård och socialvård ute på fältet erkänns i dag allmänt av företrädare för sjukvården och socialvården.

Det har i några inlägg gjorts kommentarer och framförts synpunkter på enskilda detaljer. Jag skall inte närmare beröra dem.
Vi befinner oss mitt uppe i en stor utvecklingsperiod inom hälsooch sjukvården. Detta är ett reformarbete av stor omfattning och djupgående karaktär. Det är nödvändigt att vi får till stånd den samordning som utvecklingen i sig själv har framtvingat, och det nya verket är ett uttryck härför. Herr talman! Jag har endast i korthet velat redogöra för en del av huvud motiven för det förslag som riksdagen nu behandlar.
Jag vill erinra om att staten före den 1 januari i år svarade för cirka 25 procent av vårdplatserna vid våra sjukhus. Efter mentalsjukvårdsreformen är staten huvudman för en procent av sjukvårdsinrättningarna och fyra procent av vårdplatserna.
Jag vill upprepa att det är med glädje jag noterar, att de ställningstaganden vi kommit fram till i denna fråga vunnit utskottets gillande på praktiskt taget varje punkt. Jag skall härefter, herr talman, göra endast några kommentarer till en del av inläggen i denna debatt.
Det är nu landstingen och de stora städerna som har det direkta ansvaret för nästan hela den slutna sjukvården i vårt land. Det har med andra ord ägt rum en stor, ja jag skulle vilja säga en. utomordentligt viktig utveckling i och med att väsentliga delar av svensk sjukvård har överförts till de kommunala huvudmännen.
Fröken Ljungberg ifrågasatte behovet av socialvårdsdepartementets sjukvårdsdelegation efter det att det nya verket med dess ökade planeringsresurser kommit till stånd. Jag vill gärna säga att sjukvårdsdelegationen kommit till stånd för att bl.a. tillgodose ett önskemål från huvudmannahåll och som ett uttryck för en strävan både från huvudmännens och statsmakternas sida att på detta mycket viktiga område åstadkomma en samverkan och en prioritering av uppgifterna.
Jag skall sedan inte direkt ta upp en fråga som flera talare varit inne på, nämligen vikten av att den förebyggande mödraoch barnavården samt familjerådgivningen blir tillräckligt uppmärksammade. Jag vill här bara peka på att jag själv i propositionen har betonat att dessa frågor självfallet måste bli föremål för mycket stor uppmärksamhet i det nya verket. Jag har angivit att frågan om hur hithörande ärenden skall fördelas inom verket i viss mån blir beroende på den tillgängliga läkarpersonalens kapacitet och intresseinriktning.
De insatser som sjukvårdsdelegationen hittills gjort har varit av mycket stor betydelse för den svenska sjukvården. Jag skall emellertid inte uppta tiden med en detaljbeskrivning av de insatserna. Låt mig så, herr talman, gå över till en annan fråga.
Personaltillgången kommer att medge att ökad kapacitet avdelas för de medicinska barnaoch ungdomsvårdsfrågorna. Bland annat har en ny tjänst beräknats för en heltidsanställd föredragande läkare inom området.
Såväl inom utskottet som i den mera allmänna tidningsdebatten har ju namnfrågan kommit att bli föremål för ett speciellt intresse. Jag vill gärna deklarera att jag personligen menar att denna fråga inte får överskugga det som i detta sammanhang är det väsentliga, nämligen samordningen och integrationen av hälsooch sjukvården och socialvården.
Därtill kommer att vissa delar av de nuvarande sjukvårdsoch medicinalbyråernas uppgifter kommer att avlastas och ge utrymme för ökade insatser på nu berörda områden. Herr talman! Jag har endast i korthet velat redogöra för en del av de huvudmotiv som förelegat för det förslag riksdagen nu har att behandla.
Namnfrågans betydelse och dignitet bör inte överdrivas. Den har säkerligen ringa betydelse för genomförandet av integrationen mellan socialvård och hälsooch sjukvård. Därvid måste helt naturligt andra synpunkter vara avgörande och är det också.
Jag vill upprepa att det är glädjande att det ställningstagande vi kommit till i denna fråga har vunnit utskottets gillande på praktiskt taget varje punkt. Såväl inom utskottet som i den mera allmänna tidningsdebatten har emellertid namnfrågan blivit föremål för ett speciellt intresse.
Jag har emellertid, herr talman, ett behov av att motivera varför jag i mitt ställningstagande kommit fram till att det nya verket bör heta »medicinalstyrelsen».
Låt mig gärna deklarera att för mig personligen har samordningen och integreringen av hälsooch sjukvården och socialvården helt naturligt varit det väsentliga. Namnfrågans betydelse och dignitet bör inte förstoras.
Jag skall inte fördjupa mig i den tidi gare utvecklingen; herr von Friesen berörde Sundhetscollegium som tillkom 1813 men som hade en föregångare, nämligen collegium medicorum, som inrättades 1663 — vi rör oss verkligen på historisk mark.
Den har säkerligen en mycket ringa betydelse för genomförandet av integrationen mellan <socialvården och hälsooch sjukvården. I den frågan måste helt naturligt andra synpunkter vara avgörande. Låt mig emellertid redogöra för de motiv som varit bestämmande då vi föreslagit att det nya verket bör heta medicinalstyrelsen. Jag vill erinra om att MSA-utredningen framhöll att det var svårt att finna en kort och täckande benämning på det nya verket.
Medicinalstyrelsen tillkom 1877. Men nu står vi inför uppgiften att ge det nya verket ett namn. Jag vill då erinra om att MCA-utredningen framhöll att det var svårt att finna en kort och täckande benämning för det nya verket. Utredningen framlade inte heller något förslag på denna punkt, men man hade i betänkandet som arbetsbeteckning använt »statens hälsooch socialvårdsstyrelse». Under departementsberedningen har — det kan jag försäkra — frågan blivit föremål för ingående överväganden.
Utredningen framlade heller inte ett förslag på denna punkt, men man hade i betänkandet som arbetsbeteckning använt ordet statens hälsooch socialvårdsstyrelse. Under departementsberedningen har frågan blivit föremål för ingående överväganden. Härvid framfördes olika varianter av sammansatta namn, som så långt som möjligt skulle täcka det nya verkets båda huvudområden. Den allmänna motiveringen för ett sammansatt namn var givetvis önskemålet att också i dei nya verkets namn framhäva grund tanken bakom sammanslagningen.
Härvid föreslogs olika varianter av sammansatta namn, vilka så långt som möjligt skulle täcka det nya verkets båda huvudområden. Motiveringen för ett sammansatt namn var givetvis önskemålet att i det nya verkets namn framhäva tanken bakom sammanslagningen. Alla sammansatta namn befanns emellertid bli så tunga och opraktiska att olägenheterna inte ansågs uppvägas av de eventuella psykologiska fördelarna av att ha båda huvuddelarna av verksamheten antydda i namnet.
Alla förslag till sammansatta namn — det vill jag gärna erkänna — befanns bli så tunga och opraktiska, att olägenheterna inte ansågs bli uppvägda av de eventuella psykologiska fördelarna av att ha båda huvuddelarna antydda i namnet.
Det är uppenbart att man i utskottet har stött på samma svårigheter; det har ju de tidigare inläggen här i dag bekräftat. Om man då lämnar tanken på ett sammansatt namn har man väl närmast att välja mellan »socialstyrelsen» och »medicinalstyrelsen».
Det är uppenbart att man stött på samma svårigheter även inom utskottet, och det kan jag förstå. Om man lämnar tanken på ett sammansatt namn har man närmast att välja mellan socialstyrelsen och medicinalstyrelsen.
»Socialstyrelsen» har förordats av utskottet, men tio ledamöter har reserverat sig för det i propositionen förslagna namnet »medicinalstyrelsen». Utskottet har valt »socialstyrelsen» som det icke sammansatta namn som enligt utskottets uppfattning bäst täcker den nya myndighetens nya verksamhetsområde.
Socialstyrelsen har nu förordats av utskottet, men tio ledamöter har reserverat sig för det i propositionen föreslagna namnet medicinalstyrelsen. Utskottet har valt socialstyrelsen som det icke sammansatta namn, som enligt utskottets uppfattning bäst täcker den nya myndighetens hela verksamhetsområde.
Utskottet har därvid, som man skriver, fattat prefixet »social» i dess vidare och mer ursprungliga betydelse såsom det fått ingå i exempelvis namnet »socialdepartementet».
Utskottet har därvid fattat prefixet »social» i dess vidare och mer ursprungliga betydelse, såsom det fått ingå i exempelvis namnet socialdepartementet. Låt mig, herr talman, på den punkten få göra ett par kommentarer.
Låt mig, herr talman, på denna punkt få göra ett par kommentarer, Först och främst anser jag att ordet eller prefixet »social» i den betydelse det har i dag är så vittomfattande att ingen central myndighet över huvud taget kan tänkas svara för mer än en mycket begränsad del av det område som ordet täcker.
För det första anser jag att prefixet social i den betydelse det har i dag är så vitt omfattande att ingen central myndighet över huvud taget kan tänkas svara för mer än en mycket begränsad del av det område som ordet nu täcker.
Utan att heller på den punkten fördjupa mig i någon historieskrivning vill jag ändå erinra om att de uppgifter som enligt socialstyrelsens första instruktion 1913 ålåg denna myndighet spände över större delen av den tidens socialpolitik.
Utan att fördjupa mig i den historiska utvecklingen vill jag, liksom flera talare före mig har gjort, erinra om att socialstyrelsens första instruk tion — den trädde för övrigt i kraft från och med år 1913 — ålade denna myndighet en rad olika uppgifter, som spände över större delen av den tidens socialpolitik. I den mån ärenden av social natur inte ankom på annat ämbetsverk skulle socialstyrelsen handlägga dem.
I den mån ärendena inte ankom på annat ämbetsverk skulle socialstyrelsen handlägga frågor av social natur — och det var sannerligen många! Ärendena gällde arbetsmarknaden, t.ex. arbetsmarknadsläge, arbetsförmedling, arbetslön, arbetslöshet etc.
De var sannerligen många. Ärendena gällde arbetsmarknaden, såsom arbetsmarknadsläge, arbetsförmedling, arbetslön, arbetslöshet etc.

Som alla vet har utvecklingen medfört, att en rad av de uppgifter som det ursprungligen ankom på socialstyrelsen att handlägga successivt har Övertagits av andra myndigheter.
även om styrelsen alltjämt är central förvaltningsmyndighet i ärenden av social natur — i den mån det inte ankommer på annan myndighet att handlägga dem är uppgif terna i dag dock klart begränsade till sociala vårdfrågor. Det senaste steget togs i år, när riksdagen beslöt att styrelsens förlikningsmannaexpedition skulle brytas ut.
även om styrelsen alltjämt är central förvaltningsmyndighet för ärenden av social natur, i den mån ärendena inte ankommer på annan myndighet, är uppgifterna i dag dock klart begränsade till sociala vårdfrågor. Sista steget togs i år när riksdagen beslöt att styrelsens förlikningsmannaexpedition skulle brytas ut.
Låt mig säga att om socialstyrelsen nu skulle bli föremål för en separat omorganisation, borde namnet rätteligen ändras till socialvårdsstyrelsen, detta för att få ett namn som till sitt innehåll svarar mot det faktiska verksamhetsområdet.
Om socialstyrelsen nu skulle bli föremål för en separat omorganisation, skulle jag vilja säga att namnet i så fall rätteligen skulle ändras till socialvårdsstyrelsen för att få ett namn som till sitt innehåll svarar mot det faktiska verksamhetsområdet. Det är just det förhållandet att socialstyrelsens verksamhet numera i princip har blivit begränsad till social vårdnadsverksamhet som möjliggör och motiverar sammanslagningen med det verk som främst sysslar med medicinsk vårdverksamhet.
Det är just det förhållandet att socialstyrelsens verksamhet numera i princip begränsats till social vårdnadsverksamhet som möjliggör och motiverar sammanslagningen med det verk som främst sysslar med medicinsk vårdverksamhet. Även om hälsooch sjukvården givetvis är ett ytterst betydelsefullt led i vår socialpolitik kvarstår dock att inte heller det nya verket kommer att bli mer än ett vårdverk med uppgifterna i huvudsak begränsade till frågor om social och medicinsk omvårdnad.
Även om hälsooch sjukvården givetvis är ett ytterst betydelsefullt led i vår socialpolitik, kvarstår dock att inte heller dei nya verket kommer att bli mer än ett vårdverk med uppgifterna i huvudsak begränsade till frågor av social och medicinsk omvårdnad.
Enligt min mening kan det inte vara riktigt att kalla ett sådant verk för socialstyrelsen och därmed skapa ett intryck av att verket skulle vara myndighetsplanets centralpunkt för socialfrågor över huvud taget.
Enligt min mening kan det inte vara riktigt att kalla ett sådant verk socialstyrelsen och därmed skapa ett intryck av att verket skulle vara myndighetsplanets centralpunkt för socialfrågor över huvud taget.
Den motivering som anförts, att namnet socialstyrelsen mera direkt harmoniserar med socialdepartementet, kan också ge anledning till en kort kommentar. Även «socialdepartementets arbetsuppgifter har skiftat under årens lopp.
Den motivering som också anfördes att namnet socialstyrelsen mera direkt harmonierar med socialdepartementet kan också ge anledning till några korta kommentarer. Även socialdepartementets arbetsuppgifter har under årens lopp skiftat.
Vid departementsreformen 1963 fördes arbetsmarknaden och bostadspolitiken över till inrikesdepartementet, medan hälsooch sjukvårdsfrågorna överfördes = till = socialdepartementet, inom vilket departement i dag ryms frågor med stark anknytning till hälsosidan.
Vid departementsreformen år 1963 fördes arbetsmarknaden och bostadspolitiken över till inrikesdepartementet, medan hälsooch sjukvårdsfrågorna fördes över till socialdepartementet. Inom <:departementet ryms i dag frågor med stark anknytning till, jag skulle vilja säga, hälsosidan.
Jag kan nämna arbetarskyddet, arbetstid och semester, nykterhetsvården, barnaoch ungdomsvården, åldringsvården, hälsooch sjukvården, handikappfrågor samt den omfattande del av den allmänna försäkringen som rör pensioner, sjukförsäkring etc. Det finns egentligen motiv för att i dag kalla socialdepartementet för hälsodepartementet.
Det gäller arbetarskydd, arbetstid och semester, nykterhetsvården, barnavården, ungdomsvården och åldringsvården, hälsooch sjukvården, handikappfrågor samt den omfattande del som den allmänna försäkringen omsluter såsom pensioner, sjukförsäkring, etc. Egentligen finns det i dag motiv för att kalla socialdepartementet för hälsodepartementet. I motsats till utskottet har jag ansett mig böra fästa stor vikt vid det faktum att i det nya verket den medicinska delen både av organisationen och verksamheten blir den största.
I motsats till utskottet har jag ansett mig böra fästa stor vikt vid det faktum att den medicinska andelen både av organisationen och verksamheten blir den största i det nya verket. Det är inget tvivel om att medicinalstyrelsen är den största enheten och att hälsooch sjukvården måste bli den del av den nya myndighetens vårdområde som ställer de största anspråken på verkets kapacitet, även om den sociala omvårdnaden självfallet måste ges en med hälsooch sjukvården fullt likvärdig ställning.
Det är ingen tvekan om att medicinalstyrelsen är den största enheten och att hälsooch sjukvården måste bli den del av den nya myndighetens vårdområde som ställer de största anspråken på verkets kapacitet, även om den sociala omvårdnaden «självfallet måste ges en med hälsooch sjukvården likvärdig ställning. Jag skulle tro att för människor i allmänhet framstår hälsooch sjukvården som någonting för sig och inte i första hand som en del av samhällets sociala uppgifter.
Jag skulle tro att för människor i allmänhet framstår hälsooch sjukvården som någonting för sig och inte i första hand som en del av samhällets mångskiftande sociala uppgifter.
Om man vill ha ett namn som efter vanligt språkbruk och i allmänhetens ögon täcker så mycket som möjligt av verksamhetsområdet och man har att välja mellan socialstyrelsen och medicinalstyrelsen, är därför medicinalstyrelsen enligt min mening att föredra.
Om man vill ha ett namn som efter vanligt språkbruk och i allmänhetens ögon täcker så mycket som möjligt av verksamhetsområdet och har att välja mellan socialstyrelsen och medicinalstyrelsen, är därför medicinalstyrelsen enligt min mening att föredra. Det bör vara betydligt lättare att acceptera att en medicinalstyrelse också skall som fackmyndighet svara för medborgarnas sociala omvårdnad, ett område där för övrigt behovet av medicinska insatser alltmer framträder, än att socialstyrelsen skall bära ansvaret för hälsooch sjukvården. Man kanske också skall komma ihåg att den medicinska centrala myndigheten i vårt land har tillvunnit sig en stor auktoritet, vilket kanske inte är förhållandet på samma sätt i alla länder. Det låter sig naturligtvis sägas att auktoriteten i detta fall inte bör ligga i namnet som sådant. Men detta har ett visst värde, och man skall även komma ihåg att det har betydelse i flera avseenden då det gäller förhållandet till såväl läkarna som allmänheten. Detta är, herr talman, några av de skäl som har bestämt mitt ställnings tagande.

I detta beslut ser jag en betydelsefull reform för den framtida inriktningen av våra strävanden att ge människorna en fullgod vård både på det medicinska och det sociala området.
I detta ser jag en betydelsefull reform för den framtida inriktningen av våra strävanden att ge människorna en fullgod vård på både det medicinska och det sociala området.

Herr talman! Som bekant har jag en annan mening än chefen för socialdepartementet i själva namnfrågan, och jag skall be att strax få återkomma till den saken. Först vill jag säga några ord av uppskattning inför det förslag som vi nu har att ta ställning till. Jag gör det ur en socialarbetares synvinkel, och jag har kanske kommit i kontakt med nykterhetsvården mer än andra grenar av socialvården. De medicinska synpunkterna har under senare år trätt mer och mer i förgrunden inom framför allt nykterhetsvården, även om det givetvis också gäller barnaoch åldringsvården. Detta belyses inte minst av ett så enkelt faktum som att antalet polikliniker och läkarexpeditioner på nykterhetsvårdens område har ökat under de tio senaste åren från 20 till 100. Den utvecklingen är riktig, och jag har från denna talarstol tidigare hävdat att om vi skulle ha kvar både socialstyrelsen och medicinalstyrelsen, så borde egentligen nykterhetsvården, liksom förste vice talmannen sade här, överföras till medicinalstyrelsen, eftersom den egentligen hör hemma där. Men det är klart att man kan fortsätta resonemanget när det gäller barnavården och åldringsvården, där det också finns ganska stora kontaktytor. Därför måste det vara riktigt att nu sammanslå dessa båda verk och inrätta ett enda övergripande ämbetsverk. När det gäller namnfrågan är det klart att man kan anföra den synpunkt som statsrådet här och i den kortfattade motiveringen i propositionen gjort sig till talesman för, nämligen att medicinalstyrelsen är det äldsta av de verk, som omfattas av sammanläggningen, och att den nya myndigheten därför bör kallas medicinalstyrelsen. Vidare kommer medicinalstyrelsen så att säga att bli den tunga kroppen i verksamheten, sett från nuvarande utgångspunkter. Lika klart är emellertid att medicinen, läkarvården och hälsovården är underordnade socialvården och socialpolitiken, och detta väger enligt min mening mycket tyngre än att ett verk är störst och äldst. Den underordnade verksamheten bör därför inte göras till huvudsak när det gäller namnfrågan, och jag hemställer om bifall till utskottets förslag på denna punkt. Vidare vill jag instämma med min medmotionär herr Eskel när han säger att cheferna för de olika byråerna samtliga bör kallas byråchefer, oberoende av vad de har för examina innan de kommer till verket. Jag tycker att man i viss mån känner det gamla klassamhällets vindar blåsa när ett förslag av annan innebörd framförs. Jag kan förstå den sistnämnda ståndpunkten mot bakgrund av att man vill tillfredsställa en viss grupp genom att tilldela vederbörande en viss titel. Men jag tycker att vi bör komma ifrån en dylik inställning och ge cheferna för de olika byråerna en och samma titel. Jag yrkar därför bifall till andra att-satsen i de likalydande motionerna I: 775 och II: 969.

Herr talman! Det stora diskussionsämnet vid den omfattande organisationsförändring som sker genom sammanslagningen av socialstyrelsen och medicinalstyrelsen har ju i dag varit namnet på det nya verket. Om huvudfrågan — alltså själva sammanslagningen — råder enighet i utskottet. Ett väsentligt motiv för sammanslagningen är att de medicinska och socialvårdande funktionerna skall integreras. Målsättningen är att det nya verket skall inom hela sitt verksamhetsområde stå i nära kontakt med utvecklingen och ha tillräckliga resurser och tillräcklig auktoritet att utöva en allmän ledning och ta erforderliga initiativ. Det är glädjande att det råder enighet beträffande målsättningen. Några motioner har väckts i syfte att anpassa organisationen till de kommande uppgifterna. Motionärernas förslag har i vissa avseenden vunnit gehör i utskottet. Det är inte bara namnfrågan jag här tänker på utan även andra saker. Men jag skall inte uppta tiden med att redovisa dessa, utan vill endast med några ord motivera mitt ställningstagande i namnfrågan. Jag har liksom många andra talare fäst mig främst vid att de socialvårdande och medicinska uppgifterna skall integreras. Också statsrådet underströk kraftigt detta. Den avsedda integrationen bör enligt min mening komma till uttryck även i namnet. Om jag inte missförstod statsrådet skulle även han gärna ha sett att detta varit möjligt. Enbart ur den synpunkten är kanske namnet social-medicinalstyrelsen mest adekvat. Man kan dock inte komma ifrån att detta namn är mycket tungt och svåruttalat — herr förste vice talmannen von Friesen tyckte ju att konstruktionen närmast var en språklig oformlighet. Man bör söka finna ett namn som är någorlunda lättuttalat och som täcker det nya verkets hela verksamhetsområde. Jag har kommit fram till att namnet »socialstyrelsen» på ett rimligt sätt fyller dessa krav. Att namnet »medicinalstyrelsen» är äldre kan jag inte betrakta som något vägande motiv i sammanhanget. Kanske just dess ålder och hävd leder tanken till medi cinsk vetenskap och begränsat medicinska frågor som mera framhäver skillnaderna än sambandet mellan medicinsk och social verksamhet. Namnet »medicinalstyrelsen» täcker naturligtvis en stor del av det nya organets verksamhet, men inte på långa vägar hela området, och det ger inte uttryck för den integration mellan de sociala och medicinska verksamheterna som är uppställd som målsättning för det nya verkets arbetsområde. Det nya verket sorterar under socialdepartementet. Statsrådet framhöll nyss att socialdepartementets ämnesområde i varje fall i större utsträckning än tidigare har renodlats till att omfatta vårdfrågor och social omvårdnad. Därigenom kan ett visst samband också finnas till namnet »socialstyrelsen». Jag tror, herr statsråd, att de frågor som socialdepartementet nu har inom sitt område är så vidsträckta och stora, att de mer än väl räcker till för ett statsråd. Jag förutsätter därför att ämnesfördelningen mellan statsråden kommer att i åtminstone i detta fall bli ganska oförändrad under någon tid. Namnet »socialstyrelsen» täcker — vad jag kan förstå — hela det område det här är fråga om. Hälsooch sjukvård och medicinsk behandling är tungt vägande inslag i socialvården inom vårt samhälle. Motivet för medicinsk forskning kan också sägas höra hit. Givetvis finns sociala inslag i vår allmänna politik som inte kommer att handläggas av det nya verket även om dettas verksamhetsfält blir vidsträckt. Sådana inslag förekommer i skatteoch bostadspolitiken och — som statsrådet Aspling nyss berörde — på många andra områden. Men det är mig veterligt ingen som hittills reagerat mot namnet »socialstyrelsen» på det gamla verket, trots att dess verksamhet inte haft det omfång på det sociala området som det nya verket kommer att få. Prefixet »social» har i det sammanhang det här förekommer i namnet »socialstyrelsen», enligt min mening, uppfattats i en bemärkelse som väl överensstämmer med den verksamhet det nya verket skall bedriva. Jag ber därmed, herr talman, att på alla punkter få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I den fråga som nu skall behandlas fattade riksdagen principbeslut år 1965. Då avvisades ett enhälligt utredningsförslag, enligt vilket man skulle ha samlat all den verksamhet som bedrives inom lantbruksnämnd, hushållningssällskap och skogsvårdsstyrelse i ett enda organ. Detta skulle ha stått under statens inflytande men också jordbrukarsidan skulle få ett relativt stort inflytande. Emellertid har detta beslut i dag inte i och för sig någon aktualitet. Det är klart och kan i princip inte diskuteras. Vad som däremot kan och skall diskuteras är fullföljandet av detta beslut med organisationsformerna. Jag nämnde att det i det organ, som en gång föreslogs av en enhällig jordbruksutredning, skulle ha förelegat ett ganska omfattande jordbrukarinflytande, i varje fall betydligt större än i den organisation som i dag föreslås. Frågan är, om inte jordbrukarnas inflytande i denna kommer att inskränkas till minsta möjliga.

När vi får ett organ som är större och dyrare men har ett mindre verksamhetsområde än de bägge tidigare kan vi fråga oss: Vad är det för någonting vi har vunnit genom att sätta dessa gamla hushållningssällskap åt sidan? Jo, svarar man, strukturrationaliseringen skall effektiviseras, och detta göres bäst inom ett rent statligt organ. I en anan proposition, nr 95, angående de framtida riktlinjerna för jordbrukspolitiken, ställer man emellertid inte de medel till förfogande för detta organ som jordbruksutredningen ansåg nödvändiga. Hur blir det då med denna ökade effektivitet, som vi skulle vinna genom att sätta sällskapen åt sidan och skapa ett enhetligt organ? Man flyttar en del av hushållningssällskapens tjänstemän, t.ex. jordbruks-, husdjursoch maskinkonsulenterna, till ett organ som inte förfogar över en enda egen försöksgård. Det har tidigare varit en styrka i hushållningssällskapens rådgivningsverksamhet att de har kunnat använda sina försöksgårdar såsom ett fält för forskning, försök och experiment. Rådgivarna har kunnat kombinera teori och praktik, och därigenom har de vunnit jordbrukarnas förtroende. Jag tror att våra jordbrukare i dag helt enkelt kräver att de som skall uppträda som deras rådgivare inte bara skall ha en naken teoretisk examen utan också en praktisk verksamhet att repliera på. Tyvärr får väl konsulenterna — rådgivarna — i det nya organet försöka komma till tals med jordbrukare för att få utnyttja deras gårdar såsom experimentoch försöksfält. Själva har de inga. När det gällt att införa denna organisationsform har man enligt vår mening haft bråttom. Den har forcerats fram till den 1 juli i år. Många problem hinner inte bli nöjaktigt lösta till den dagen. Jag tror att man under en tid framöver måste lita till hushållningssällskapens välvilja, om det hela över huvud taget skall gå i lås. Jag behöver bara nämna lokalfrågan. Jag skulle tro att det är ytterst få lantbruksnämnder som den 1 juli har lokaler att tillgå utan att behöva be hushållningssällskapen vara vänliga att överlåta sina lokaler under en övergångstid, Det lär efter vad jag har hört vara ett ganska omfattande bekymmer. Man saknar lokaler, möbler, telefoner etc. för en stor del av dessa tjänstemän efter den 1 juli. Ett annat problem, som inte är löst och som sannolikt inte heller hinner bli det i tid, är frågan om den allmännyttiga delen av veterinärlaboratorierna. Finansieringsfrågan från denna del av verksamheten är inte löst. Möjligen hinner detta klaras till den 1 januari 1968. Dessa anstalter ägs av hushållningssällskapen, men en del av verksamheten är av rent samhällelig och allmännyttig karaktär. Det gäller t. ex, att bistå hälsovårdsmyndigheterna i beredskapen mot salmonellainfektioner, vattenföroreningar, matförgiftningar etc. Tidigare har dessa laboratorier och den allmännyttiga verksamheten bekostats genom hushållningssällskapens omkostnadsanslag. Dessa anslag bortfaller den 1 juli. Det finns knappast möjlighet för sällskapen att själva bestrida kostnaderna för denna allmännyttiga verksamhet så lång tid framöver. Frågan är, om hushållningssällskapen har någon anledning att göra det heller. Finansieringsfrågan efter den 1 juli är alltså inte klar. Därför hade det varit klokt att vänta med ikraftträdandet till den 1 januari 1968. En motion om detta togs upp till behandling i utskottet i början av vårsessionen, alltså vid en tidpunkt när det hade varit realistiskt att överväga ett annat datum för ikraftträdandet. Utskottet bordlade tyvärr den motionen. När den i samband med behandlingen av propositionen på nytt togs upp, var det icke realistiskt att behandla frågan om en annan tidpunkt för genomförandet av reformen. Motionens realbehandling omöjliggjordes genom uppskovet, och det kan ifrågasättas, om detta stämmer riktigt överens med god parlamentarism. Det hade varit riktigt att låta riksdagen behandla frågan om ett eventuellt uppskov vid en tidpunkt när behandlingen av motionen hade varit realistisk. På vissa punkter har utskottet avvikit från förslagen i propositionen. Det gäller exempelvis den allmänna trädgårdsrådgivning som bedrivs i hushållningssällskapens regi. Den verksamheten har stor betydelse ur allmänhetens synpunkt. Man har för en billig avgift kunnat få trädgårdsrådgivning av många olika slag. Det har varit villabyggare och många andra som har kunnat få rådgivning och hjälp i trädgårdsfrågor; de har kunnat få hjälp till att projektera sina trädgårdar. Kommuner och landsting och andra officiella institutioner har också använt hushållningsällskapens <:trädgårdskonsulenter för att projektera parker och liknande anläggningar. Man har genom kurser och föredrag givit informationer åt flera tusental personer, och det har varit en både nyttig och uppskattad verksamhet. Därför finns det all anledning att låta denna få fortsatt statligt stöd. Jag tror att det här rör sig om relativt små belopp, därför att denna verksamhet har kunnat och kan delvis ersättas med avgifter bestämda enligt taxa, och jag skulle tro, att de influtna ersättningarna kommer att täcka en betydande del av kostnaderna för denna verksamhet. Emellertid måste det nog finnas en garanti för att sällskapen med de tillgångar och resurser de kommer att få skall våga sig på att anställa en trädgårdskonsulent i framtiden. Det heter i propositionen att hushållningssällskapen skall vara kontaktorgan mellan lantbruksnämnderna och jordbrukarna. I utskottsutlåtandet 1965 het te det också bl.a. att goda kontakter mellan lantbruksorganet och jordbrukarna är av stor vikt för framgången i rationaliseringsarbetet. Om denna kontaktverksamhet skall bli fruktbringande måste det naturligtvis bli en kontinuerlig kontakt mellan lantbruksnämnd och hushållningssällskap. Enligt propositionen skall lantbruksnämndens chefstjänsteman kunna delta i hushållningssällskapets förvaltningsutskotts sammanträden, men därmed skapar man ju inte någon förutsättning för kontakt vidare utåt. Det är först när hushållningssällskapets chefstjänsteman får motsvarande rätt att närvara vid lantbruksnämndens sammanträden som denna kontaktverksamhet kan bli fullödig och kan ge en samlad bild av hela fältet. Jag tror också för min del att det skulle öka förtroendet för det nya organet — och det behövs nog — att man sörjer för ett sådant förtroende genom att hushållningssällskapets chefstjänsteman får en likaberättigad plats vid lantbruksnämndens sammanträden. Men jag tror att om sällskapets chefstjänsteman mer eller mindre utestängs ifrån kontakt med lantbruksnämnden, kommer det i stället att verka negativt på förtroendet och kontakten mellan jordbrukarna och lantbruksnämnden. Utskottet föreslår en sådan kontakt som jag här talat om, d. v. s. en likaberättigad kontakt mellan dessa organ. Tyvärr vill några reservanter inte detta. Åtta av regeringssidans tio ledamöter önskar inte gå med härpå. Jag tror att herr Persson i Skänninge och herr Arweson hade en annan mening och följde majoriteten. Reservanterna föreslår en form som jag tror skulle bli föga attraktiv. Sannolikt kommer sällskapets chefstjänsteman att betacka sig för att på nåd få lov att bli kallad till lantbruksnämndens sammanträde och där få lov att vara inne endast när sådana ärenden behandlas som rör hushållningssällskapet. Sedan får han gå ut igen. Jag tror att han kan använda sin tid bättre än att sitta och vänta på dessa tillfällen. För en stor del av sällskapets personal kommer det att bli försämrade förhållanden, framför allt i fråga om pensioneringen. Bara den personal som flyttas över till lantbruksnämnden får behålla samma pensionsförmåner som nu, medan de som eventuellt stannar kvar i hushållningssällskapen kommer att vidkännas väsentligt högre kostnader för sin fortsatta pensionering. En chefsveterinärs premiebelopp stiger t.ex. från 5 790 kronor till 11 500 kronor och för ett biträde i lönegraden A 11 stiger premien från 2 150 kronor till 4 300 kronor. Jag tror att det blir mer än vad sällskapen i allmänhet har råd att betala, och därför borde pensionsanslutningsrätten till SPV bibehållas även för den personal som stannar kvar.

Det görs gällande i propositionen att staten i vissa fall kan få göra anspråk på sällskapens tillgångar därest dessa väljer en annan form för sin fortsatta verksamhet än den s.k. officiella formen. Utskottet har emellertid den uppfattningen att det här rör sig om ganska obetydliga belopp, som det inte är mödan värt att försöka komma över genom långvariga förhandlingar — kanske också processer om det vill sig illa. Utskottet menar därför att staten bör avskriva eventuella fordringar oavsett vilken form verksamheten i ett hushållningssällskap i framtiden kan få. I en reservation förordas emellertid propositionens förslag och detta med en mycket märklig motivering, en motivering som inte blir bättre därför att den hämtats från utredningsmannen. Man vill nämligen i reservationen göra gällande att donatorerna en gång kan ha påverkats av sällskapens officiella sta tus och att donatorerna skulle ha betraktat detta som en garanti för donationens riktiga förvaltning i framtiden. Jag tror att man tar sig vatten över huvudet när man på det sättet försöker tolka för flera årtionden sedan avlidna donatorers tankar och bevekelsegrunder. Dessa donatorers vilja var nog i stället den, att hushållningssällskapen, vilken form de än finge, skulle få disponera dessa medel för framtiden.

Det skulle för dem ha varit fullkomligt främmande att tänka sig något sådant. Om de hade kunnat förutse den situationen skulle de nog ha omgärdat sina donationer med sådana bestämmelser, att det hade blivit omöjligt att beröva sällskapet dessa fonder. Huvudsaken är att fonden används för ett ändamål som ligger i jordbrukets intresse. Jag tror inte att det behöver råda något som helst tvivel om att därest fonderna stannar kvar i sällskapens förvaltning, så kommer de att användas för jordbrukets bästa. Jag tycker att det verkar något närgånget och knappast värdigt att försöka leta efter arv när man själv har medverkat till den presumtive arvlåtarens bortgång. Det hade varit värdigare för staten att stryka ett streck över detta, ty det rör sig, som jag sade, icke om några betydande belopp. Det hade varit generösare, och det hade kanske också varit en detalj som bidragit till att göra jordbrukarnas mottagande av det nya lantbruksorganet positivt. Jag vill inte på något sätt ifrågasätta detta nya organs framtid. Vi har redan en gång beslutat om organet i en kompromiss, låt vara en dålig sådan. Jag hoppas endast att det nya lantbruksorganet, som ändå skall vara ett organ i jordbruksrationaliseringens = tjänst, skall växa in i jordbrukarnas medvetande såsom ett organ vilket syftar till deras bästa. Men om vi skall få den utvecklingen beror väldigt mycket på den utformning som organet en gång kommer att få. Om man i kanslihuset tillsätter lantbruksnämnder som av jordbrukarna uppfattas som en utmaning mot dem, är jag rädd för att det blir väldigt svårt att återställa förtroendet. Man bör åtminstone fordra att de som skall sitta i dessa nämnder vet vad som är fram och bak på en ko, vad en växtföljd är för någonting och hur den skall se ut etc. Är det så, att man vid tillsättningen av jordbruksnämndernas ledamöter inte tar hänsyn till att de bör vara folk som kan vinna jordbrukarnas förtroende så får man nog finna sig i att samarbetet i början kommer att gå trögt. Det är ett organ som skall stå i ett rationellt jordbruks tjänst. Det önskar alla att det skall kunna bli. Men då fordras fullt förtroende mellan parterna, d. v. s. det statliga organet och jordbrukarna.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 I jordbruksutskottets utlåtande nr 19 finns också en reservation, som gäller ett ökat anslag till försöksverksamheten. Den av lantbrukshögskolan ledda försöksverksamheten har en mycket stor betydelse; inte minst gäller detta vad vi kallar för länsförsöksverksamheten. Antalet sådana försök per år är inte mindre än cirka 2 200, och kostnaden för dessa uppgår till mellan 900 och 1000 kronor per försök. Det betyder att dessa försök sammanlagt kostar 2 miljoner kronor. Kungl. Maj:t föreslår att kostnaden för länsförsöken i fortsättningen skall täckas av lantbrukshögskolans = försöksverksamhetsanslag. Detta räknar man då upp med 2 mil joner. Men detta anslag skall täcka också annan verksamhet vid högskolan. Efter en preliminär beräkning har man kommit fram till att det bara blir 500 000 kronor disponibla för försöksverksamheten. Det betyder en nedskärning av antalet försök till en fjärdedel. Jag sade att det hade behövts 2 miljoner kronor. Utredningsmannen föreslog 1 miljon, men anslaget kommer inte att räcka till mer än en halv miljon för detta ändamål. Detta innebär en avsevärd försämring av möjligheterna att i det praktiska jordbruket omsätta forskningsoch försöksresultat. Denna försvagning skall ses mot bakgrunden av kravet på den effektivisering av jordbruket som vi ju jämt och ständigt får höra är så nödvändig, och det är den för all del också. Det är lätt att konstatera att man inte åstadkommer någon effektivisering av jordbruket genom att riskera att försöksverksamheten minskas till en fjärdedel. Vi bör väl ändå inte bara tala om att vi vill rationalisera och effektivisera jordbruket; vi bör nog handla i enlighet med det talet också. Jag kommer därför, herr talman, senare att yrka bifall till reservationen i jordbruksutskottets utlåtande nr 19.

Herr talman! Denna diskussion är väl en förövning till den debatt vi kommer att få under de sista dagarna av vårsessionen, och jag har svårt för att nu gripas av samma extas som herr Hansson i Skegrie.

nämnderna. Samtidigt beslöt riksdagen att låta en utredning undersöka vilka uppgifter som skulle föras över från sällskapen till nämnderna.

Herr Hansson i Skegrie sade att de nya lantbruksnämnderna inte kommer att få jordbrukarnas förtroende på samma sätt som hushållningssällskapen haft, men det beror ju helt och hållet på hur man agerar i lantbruksnämnderna.

Jag kan ta mitt eget län, Östergötland, som exempel. Där tillhör ungefär 40 procent av jordbrukarna hushållningssällskapet, medan 60 procent står utanför sällskapets verksamhet. Framdeles skall lantbruksnämnderna = tillgodose = alla Jordbrukarnas behov av råd och upplysning inom varje län. Herr Hansson i Skegrie tror inte på denna omorganisation därför att lantbruksnämnderna inte har en enda försöksgård att arbeta med. Av den anledningen är herr Hansson tveksam om vad resultatet kan bli. Men om man inte har den förutfattade mening som herr Hansson har — han anser ju att vi kommer att förlora på den föreslagna omorganisationen — så tror jag att omläggningen kommer att bli till gagn både för jordbrukarna och för staten. Det är föreslaget att omorganisationen skall träda i kraft den 1 juli 1967, och herr Hansson i Skegrie erinrade om att man i en motion begärt att vi skall vänta med ikraftträdandet till den 1 januari 1968. Men, herr Hansson i Skegrie, hur agerades det i jordbruksutskottet när den motionen föredrogs? Ett enigt utskott sade: Vi bordlägger motionen tills vi får propositionen om hushållningssällskapen och lantbruksnämnderna. När propositionen kom, sade herr Hansson i Skegrie: Det är nu omöjligt att låta ikraftträdandet ske den 1 januari 1968; det måste ske den 1 juli 1967. Det är litet egendomligt att herr Hansson nu från denna talarstol vill anklaga — såvitt jag förstår — den socialdemokratiska delen av utskottet för att ha förhindrat att denna diskussion om ikraftträdandet skulle komma tidigare. Det var ju ett enigt utskott som bordlade frågan. Herr Hansson sade att vi inte är klara med alla frågor, och han tog som exempel veterinärlaboratorierna. Det är riktigt att den saken inte är klar. Man ger hushållningssällskapen ett lån på 200 000 kronor och låter veterinärstyrelsen se över taxesättningen för att försöka att i möjligaste mån klara verksamheten med avgifterna. Det skulle vara mycket intressant att diskutera trädgårdsfrågan, men det är litet synd att förlänga debatten i kväll. Det vore bättre att gå ut på Djurgården och titta på vackra trädgårdar än att tala om dem i kammarens talarstol. Det är väl ingen skillnad mellan herr Hanssons och hans reservanters uppfattning och de socialdemokratiska ledamöternas uppfattning. Alla har vi sagt att det är roligt att ha vackra trädgårdar. Jag var nästan rörd till tårar när herr Hansson i Skegrie i utskottet talade om hur vackert det var i Danmark och hur tråkigt det är i Sverige för att vi inte har de fina blomrabatter som man har t.ex. i Danmark. Visst är det estetiskt värdefullt med sådana rabatter, det medger jag gärna. Men, herr Hansson, jag har en trädgård där hemma. Jag har glömt kartan, som jag hade tänkt ta med i dag för att visa herr Hansson. Jag tycker att jag har gjort en snygg och ordentlig trädgård. Jag har inte anlitat hushållningssällskapet utan ett annat företag som sysslar med dylika frågor.. Vad reservanterna menar är att i ett organ som skall syssla med jordbrukets och den yrkesmässiga trädgårdsnäringens rationalisering bör man bara syssla med de frågorna. Beträffande de vackra trädgårdar herr Hansson i Skegrie har på sin näthinna menar vi att andra organ får lösa problemen. Bl. a. lantbruksförbundet har i varje län avdelningar som kan sköta sådant. Herr Hansson beskriver fonderna så, att en donator har givit en gåva till hushållningssällskapet, och aldrig har väl donatorn menat att staten skall få pengarna. Nej, det har han säkert inte gjort i den mån han har varit borgerlig. Men jag tar ett exempel. Vi exporterade under första världskriget rätt mycket hästar och fick på det sättet in en hel del pengar. Kristianstads län har en fond på 450 000 kronor och i Östergötland har vi en fond på 400 000. Dessa fonder har kommit till genom statlig medverkan, och det är klart att man kan diskutera hur de skall användas i fortsättningen. Den donator som givit en gåva till Malmöhus läns hushållningssällskap har inte menat att staten skall få den — det tror jag att herr Hansson har rätt i. När det gäller hushållningssällskapets chefstjänstemän är ju herr Hansson i Skegrie och jag överens. Jag tror det är viktigt att ha ett gott samarbete mellan dessa båda organ från början — jag säger från början. Men, herr Hansson, dra inte upp några skiljelinjer redan nu utan låt dessa organ få arbeta! Jag är klart medveten om att det är nödvändigt att det under övergångsperioden råder ett gott förhållande mellan de gamla hushållningssällskapen och de nya lantbruksnämnderna, och därför har jag biträtt herr Hanssons tankegång att låta ifrågavarande chefstjänsteman få vara med. Jag har alltså gått emot propositionen på denna punkt. Gör dock inte frågan större än vad den är, herr Hansson! Jag tror att vi alla är ambitiösa härvidlag och vill göra det bästa möjliga för Sveriges jordbrukare för att ge möjlighet för dem att rationalisera sitt jordbruk och få önskad medverkan från de statliga organen. Herr talman! När jag nu skall framställa yrkande måste jag faktiskt ta fram en lista, ty vi har ju lottat i utskottet.

Herr talman! När herr Persson i Skänninge vill göra gällande att det var ett enhälligt utskott som hade bordlagt den aktuella motionen ber jag att få friska upp hans minne genom att nämna att bordläggningen skedde efter en votering med tio röster mot tio, där lotten gav utslag för regeringssidan. Vi har samma mening i trädgårdsfrågan, säger herr Persson i Skänninge. Varför har ni då reserverat er, om vi har samma uppfattning? Sedan rör herr Persson i Skänninge samman hästavelsfonder och andra fonder. Så vitt jag vet står det inte någon donator bakom en hästavelsfond, men reservanterna vill ju göra gällande att de stackars donatorerna blir lurade, om man försöker föra över donationerna i annan form än den officiella. Herr Persson i Skänninge får försöka hålla litet ordning på detta — herr Persson är inte bara rörd utan även rörig. Jag vill gärna stryka under vad herr Persson i Skänninge sade om att det behövs ett gott förhållande under övergångstiden. Som jag sade förfogar lantbruksnämnderna inte ens över lokaler så att de kan börja verksamheten den 1 juli. Det behövs alltså ett gott förhållande under övergångstiden och för övrigt, enligt min mening, allt framgent.

Herr talman! När jag säger att vi har samma uppfattning om att det är roligt att ha vackra trädgårdar, så innebär det inte att jag menar att staten skall betala för att alla skall få vackra trädgårdar. Jag menar i stället att det finns många organ — t.ex. LBF genom sina byråer — som sköter trädgårdsanläggningar, parkanläggning, kyrkogårdar, idrottsplatser o. s. v. Att syssla med sådana frågor ligger alltså, anser jag, utanför det statliga rationaliseringsorganets uppgifter. Beträffande fondmedlen vet jag att jag inte kan övertyga herr Hansson i Skegrie. Men det är väl ändå så, herr Hansson, att om vi under en period exporterar exempelvis hästar och tar in en avgift för detta, så lämnas pengarna över till hushållningssällskapen. Man säger att vi skall använda detta för att stödja hästaveln inom respektive hushållningssällskap. Det är ju medel som tillkommit genom statlig medverkan. Jag tog detta som exempel. Detta är ingenting annat än vad utredningsmannen sagt. Sådana medel som har tillkommit genom statlig medverkan skall här kunna diskuteras. Herr Hansson i Skegrie skakar på huvudet. Han tillhör ett rikt hushållningssällskap. Dessa kommer nog alltid att klara sig. Jag har inte tänkt mig att donatorer — t.ex. den som donerat Harvestad till sällskapet i Östergötland — vill att staten skall sköta detta.

Herr talman! Jag kan först till alla delar instämma i vad utskottets värderade ordförande, herr Hansson i Skegrie, har anfört, och jag skall bara göra några understrykningar. Först kan jag beriktiga hans utsago att utskottet stannade vid 10—10 då vi behandlade ett motionspar i början av februari månad om uppskov med genomförandet av den nya organisationen. Denna organisation är av så omfattande art att det behövts betydligt längre tid för att genomföra densamma. Det återstår nu inte mycket mer än en månad tills den nya organisationen skall träda i verksamhet, och att under denna tid lösa hela det frågekomplex som reformen för med sig är en omöjlighet. Enbart lokalfrågan kan bli svårlöst på många håll. Dessa motioner bordlades då de behandlades — jag tror det var den 7 februari — och vid den tidpunkt då själva propositionen behandlades var det omöjligt att ta en ställning till motionernas favör. Jag skall endast beröra ett par avsnitt i utlåtandet. Talarlistan är lång och många andra talare kommer att här redogöra för olika ståndpunkter. En av de frågor jag något skall beröra är servicen på trädgårdsområdet, då det gäller rådgivning och projektering av villaträdgårdar och parkanläggningar. Departementschefen har visserligen sagt att detta även i fortsättningen kan omhänderhas av hushållningssällskapen, men han är däremot ej beredd att förorda något statsbidrag till dylikt. Denna trädgårdsrådgivning har fått stor utbredning och omfattats med stort intresse ute i bygderna. I och med glesbygdernas avfolkning har tätorterna byggts ut och här har både egnahemsbyggare, HSB och andra bostadsstiftelser fått råd av trädgårdskonsulenten eller dennes medhjälpare beträffande planläggning av trädgårdar, växtval och dylikt. även kommuner och andra föreningar har utnyttjat denna tillgång till sakkunskap. Verksamheten har i stort varit självbärande, men då denna självfinansiering kan bli otillräcklig för verksamhetens bedrivande, anser utskottets majoritet att de hushållningssällskap .som även i fortsättningen finner sådan verksamhet behövlig och upprätthåller dylik, bör kunna erhålla statsbidrag till densamma. Bakom utskottsutlåtandet på denna punkt står samtliga borgerliga representanter i utskottet jämte herr Lage Svedberg i första kammaren, som till utlåtandet fogat ett särskilt yttrande vari han motiverar sitt ställningstagande. Jag vill fästa kammarledamöternas uppmärksamhet på detta särskilda yttrande. Det talas mycket om rekreation och miljövård, och det är viktigt att tätorterna göres till trivselpunkter bl.a. genom väl planlagda och rätt skötta trädgårdar och parker. Jag vill här inskjuta ett genmäle till herr Persson i Skänninge. Han sade att det inte var meningen att de nya lantbruksnämnderna, d.v.s. rationaliseringsorganen, skulle ha hand om denna verksamhet. Men det har inte heller varit vare sig utskottsmajoritetens eller departementschefens mening, ty det talas om att hushållningssällskapen i fortsättningen kan bedriva denna verksamhet. Det är fråga om ett eventuellt statsbidrag till dessa.

I propositionen föreslås bl.a. att kvarblivande anställningar vid hushållningssällskapen och närstående institutioner inte längre bör vara inordnade under det statliga personalpensionsreglementet. Detta är en uppenbar orättvisa mot sällskapens frökontrollanstalter, lantbrukskemiska stationer och veterinärlaboratorier, som =: härigenom kan åsamkas ekonomiska svårigheter. För att undvika detta borde statlig kompensation garanteras. Då personalen vid skogsvårdsstyrelserna enligt proposition nr 72 skall anslutas till den statliga pensioneringen, är det ej riktigt att denna hos sällskapen kvarvarande verksamhet skall undandras från det statliga pensionssystemet, alldenstund omorganisationen i stort sett ej berör denna verksamhet utan skall fortgå som förut. I varje fall bör en begränsning ej genomföras innan de ekonomiska konsekvenserna för anstalterna blir kända. Slutligen har i ett motionspar, I: 780 och II: 975, framhållits nödvändigheten av större anslag än vad propositionen föreslår till bestridandet av kostnaderna för de extra sammanträden som sällskapen måste hålla med anledning av omorganisationen. Dessa medför en del oförutsedda utgifter som borde bestridas av statsmedel. Till sist vill jag endast framhålla att då nu hushållningssällskapens egentliga verksamhet skall avvecklas och överföras till det nya rationaliseringsorganet lantbruksnämnderna, måste man ge hushållningssällskapen det erkännandet, att de utfört ett mycket gott och betydelsefullt arbete, som varit särskilt jordbruksoch trädgårdsnäringen till stort gagn. Deras verksamhet har omfattats med stort intresse och har varit högt skattat ute i bygderna. Det är min förhoppning att den välvilja och uppskattning, som kommit sällskapen till del, skall överföras på de nya lantbruksnämnderna i deras utökade verksamhet. Då hushållningssällskapen i fortsättningen enligt propositionen skall verka som kontaktorgan mellan den nya organisationen och näringsutövarna och därutöver få uppgifter med sådan rådgivning och serviceverksamhet, som inte täckes av den statliga organisationen, får det förmodas att man kan finna en ny form för sin verksamhet till gemensamt gagn för dem det berör. Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationerna 3, 4 och 7 och i övrigt till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag sade i mitt första anförande att jag anser att hushållningssällskapen under de gångna åren betytt mycket för jordbrukets utveckling. Jag tar inte tillbaka något av detta yttrande. De har undan för undan skaffat sig nya verksamhetsområden. Nu tar herr Nilsson i Lönsboda upp möjligheten för sällskapen att få ersättning för att de så att säga projekterar = villaträdgårdar, kyrkogårdar, idrottsplatser o. s. Vv. Den fråga som vi i dag diskuterar gäller jordbrukets och den yrkesmässiga trädgårdsnäringens rationalisering. Vi har ansett att det knappast finns någon anledning att i detta sammanhang dra in någon annan verksamhet i resonemanget. Vi vet att hushållningssällskapen sysslar med dessa frågor. Det är en verksamhet som så att säga har varit självbärande. Låt dem gärna fortsätta med den, men man skall inte säga att staten bör ge bidrag till verksamheten utan den enskilde får naturligtvis betala vad det kostar. Det går inte att komma ifrån det om man vill renodla begreppen. Herr Nilsson i Lönsboda nämnde veterinärlaboratorierna, frökontrollanstalten m.m. Den veterinära verksamheten inom hushållningssällskapen kommer inte att föras över till lantbruksnämnderna — den kommer att ligga vid sidan om. Men departementschefen har — vilket utskottet understrukit — uppdragit åt veterinärstyrelsen att överse taxan så att ny taxa kan tillämpas från och med den 1 juli 1967. Den verksamhet som man kan bedöma vara av allmän karaktär skall staten betala; den Övriga verksamheten får sedan taxebeläggas i vanlig ordning. Det är fullkomligt orimligt att påstå att motionernas syfte inte har tillgodosetts. Hushållningssällskapen blir alltså privaträttsliga organ. Om de vill fortsätta sin verksamhet så visst får de göra det, och vill de anställa vissa tjänstemän så visst får de det. Men då får de också finna sig i att betala pensioneringskostnaderna för dessa tjänstemän, och jag finner ingen anledning att låta staten betala dessa avgifter.
Herr talman! Herr Persson i Skänninge talar fortfarande om den yrkesmässiga trädgårdsskötseln. I propositionen talas emellertid om att sådan verksamhet som projektering av villaträdgårdar o. d. eventuellt fortfarande kan bedrivas av hushållningssällskapen. I min egen hembygd i Kristianstads län har hushållningssällskapet betytt oerhört mycket och deras trädgårdskonsulenter har uträttat ett utomordentligt gott arbete. Där har denna fasta organisation stått till förfogande för alla i länet. En ganska billig taxa har tillämpats. Om denna verksamhet nu skall avvecklas är det inte säkert att det kommer att finnas trädgårdsarkitekter att tillgå. Arbetet kommer inte heller att kunna planläggas så, att en trädgårdskonsulent besöker flera villaägare under samma resa, varför omkostnaderna kunna komma att bli mycket högre. Det är därför en stor fördel om. denna verksamhet kan bedrivas även i fortsättningen genom sällskapens försorg. Det är väl en uppenbar orättvisa, herr Persson i Skänninge, att det för de anställda vid bl.a. kemiska anstalter och andra kontrollanstalter blir inskränkta pensionsförmåner, fastän det i övrigt inte blir någon ändring; verksamheten där skall fortsätta som hittills. Omorganisationen berör inte dem. Beträffande veterinärerna vet vi att herr Persson i Skänninge gör en utredning.

Herr talman! Jag tror inte att herr Nilsson i Lönsboda och jag är oense på denna punkt och jag tror inte heller att herr Hansson i Skegrie, som nu har begärt replik, är oense med oss. Jag har däremot sagt att projektering och planläggning av trädgårdar samt idrottsparker och andra kommunala anläggningar inte faller inom jordbrukets rationalisering; sådan verksamhet bör hushållningssällskapen kunna få behålla. Vill de inte göra det, finns det andra företag. Jag nämnde att jag har anlitat LBF för att göra min trädgård i ordning. Om man skapar fram ett organ som skall syssla med jordbrukets och den yrkesmässiga trädgårdsodlingens rationalisering, skall man inte, herr Nilsson i Lönsboda, låta det ta hand om dessa andra uppgifter. Låt hushållningssällskapen hålla på med dem; det är en verksamhet som har gått ihop. De får gärna fortsätta med detta, men det skall inte läggas in i det statliga organet; det har såvitt jag vet en enig utredning uttalat. Vi kommer säkert att få vackra blommor i Kristianstad och överallt, även om inte denna verksamhet föres in under det nya organet.

Herr talman! Jag ber först att få tacka herr Persson i Skänninge för meddelandet att Lantbruksförbundet bedriver trädgårdsupplysning och projekterar trädgårdar. Jag har tillhört dess styrelse några år, men har faktiskt aldrig nåtts av denna uppgift. Tack så mycket! Jag vill nämna några siffror som visar vad det här rör sig om; de är hämtade från sju hushållningssällskap. Inom dessa har ordnats 135 trädgårdskurser och hållits 143 föredrag. Inte mindre än 7 655 elever har undervisats. Där har projekterats 606 villaträdgårdar och 72 parker. Dessa siffror säger oss att det är en ganska omfattande verksamhet som har
Herr talman! Vi är ense, herr Persson i Skänninge och jag, om att rationaliseringsorganet — alltså de nya lantbruksnämnderna — icke skall handha denna verksamhet. Reservanterna har inte talat om något annat. Däremot skulle möjlighet ges för hushållningssällskapen att fortsätta med sådan verksamhet och få visst statsbidrag till densamma.
Herr talman! På grund av kammarens ordningsregler har jag icke möjlighet att bemöta herr Hansson i Skegrie, men jag lovar att i nästa vecka ta med en kartskiss över min trädgård som Lantbruksförbundet har gjort.

Herr talman! I proposition nr 74 redovisas huvuddragen av den nya lantbruksorganisationens verksamhet, i första hand byggande på förslag från lantbruksorganisationsutredningen. Den centrala uppgiften har varit att försöka samordna lantbruksorganisationerna till ett organ, lanibruksnämnderna. Naturligtvis hade problemet varit lättare att lösa, om hushållningssällskapen varit enhetliga såväl till utformning som till funktion. Då sällskapen är fristående institutioner har emellertid detta inte varit fallet, vilket säkert haft utomordentlig betydelse för deras hittillsvarande verksamhet. Jordbruksproblem, odlingsbetingelser och företagsstrukturer varierar i hög grad mellan olika län. Hushållningssällskapen har i sitt arbete smidigt anpassat sig till detta faktum. Det torde inte vara någon överdrift att påstå att även i de fall där de centrala funktionerna hos olika sällskap varit likartade har den praktiska verkställigheten likväl varierat i utformning och omfattning. Dessa olika organisationers verksamhet skall nu enligt jordbruksministerns förslag till stora delar övertagas av de nya lantbruksnämnderna. Detta skall ske snabbt; redan den 1 juli i år skall omorganisationen vara verkställd. Herr talman! Nu är inte tiden att utlägga alla föroch nackdelar med den föreslagna sammanläggningen. Såväl inom lantbruksnämnderna som inom sällskapen har redan ett intensivt samarbete ägt rum för att åstadkomma en omorganisation som verkligen kan bli funktionsduglig redan från början. De borgerliga ledamöterna har i en reservation, fogad till utskottets utlåtande nr 18, reserverat sig för att medel från den halva miljon som jordbruksministern anslagit till övergångskostnader också skall få användas för bestridande av sådana sammanträdeskostnader som varit nödvändiga för sammanläggningen. Detta kan tyckas vara en bagatell, men jag vill ta upp den just ur principiell synpunkt. Hushållningssällskapen har inte begärt att — för att uttrycka det drastiskt — bli bortrationaliserade. När detta nu sker borde staten kunna visa någon form av generositet. Som en del av denna generositet skulle vi ha velat se, att inte bara de direkta kostnaderna för den föreslagna omorganisationen bestrids av staten, utan också den ferm av generositet som skulle tyda på ett erkännande av de insatser som gjorts av sällskapen hittills, men kanske alldeles särskilt för de insatser som sällskapen kommer att göra även i framtiden. Grundprincipen inför omorganisationen har varit att staten i första hand bör medverka i sådan rådgivningsverksamhet som är av särskild betydelse för rationaliseringen. Såsom påpekas i pro positionen kommer kommersiellt betonad rådgivning även i fortsättningen att skötas av näringsutövarnas egna organisationer. Åtskilliga sådana uppgifter är i högsta grad av allmännyttig karaktär. Det gäller, som här förut framförts, frökontroll, kemisk analysverksamhet och veterinära arbetsuppgifter, liksom den här redan diskuterade trädgårdsrådgivningen. Jag vill i det sammanhanget erinra om att i min landsända är hushållningssällskapet huvudman för djursjukhuset utanför Hälsingborg. Med ett större verksamhetsområde ställer sig de administrativa kostnaderna relativt sett lägre. Den föreslagna omorganisationen kommer emellertid att för sällskapen innebära att administrationskostnaderna ökar kraftigt, beroende bl.a. på ökade kostnader genom tjänstebrevsrättens upphörande i enlighet med departementschefens förslag, liksom på det faktum att sällskapen får vidkännas betydande kostnadsökningar för pensionsavgifter i sådana fall då de anställda tidigare varit anslutna till den statliga pensioneringen. När det gäller tjänstebrevsrätten har emellertid utskottet föreslagit att ändringen i denna uppskjuts till den 1 januari 1968. Överföringen till lantbruksnämnderna kan inte i alla län ske exakt den 1 juli. Rent praktiskt måste det bli så att vissa uppgifter inte hinner klaras före omläggningen, och det måste organisatoriskt ställa sig nästan omöjligt att konstatera i vilka fall tjänstebrevsrätten skall fungera och i vilka fall inte. En viss grad av smidighet måste få finnas, åtminstone under en övergångstid. När det gäller anslutningen till den statliga pensioneringen har reservanterna velat framhäva värdet av den allmännyttiga verksamhet som även i fortsättningen kommer att åvila hushållningssällskapen. Visserligen förutsätts verksamheten i framtiden bli ekonomiskt självbärande, men det hindrar inte att man inom varje sällskap kommer att vilja hålla kostnaderna på så låg nivå som möjligt för att därigenom resultaten och verksamheten skall få en vidare spridning. Vi anser, att staten borde erkänna värdet av just den allmännyttiga verksamheten genom ett fortsatt åtagande för de anställdas pensionering. Herr talman! Vi får inte se omorganisationen som något slag av rov. Först skall lantbruksnämnderna ta allt det bästa, sedan skall resterna lämnas att klara sig bäst de kan. Litet av det tänkandet kan man nämligen ana inför propositionens förslag att frågan om sällskapens tillgångar skall bedömas utifrån den organisationsform sällskapen väljer. Departementschefen ställer klara villkor. Om sällskapen behåller funktionen som offentliga organ med av Kungl. Maj:t fastställda stadgar får de behålla förmögenhetstillgångarna; i annat fall skall förhandlingar komma till stånd för att utröna i vad mån tillgångarna uppkommit genom statens försorg. Att förhandlingarna — i den mån det över huvud taget är möjligt att utröna om en tillgång uppkommit av särskilda medel — kommer att resultera i att staten kräver tillbaka sin del är givetvis inte utsagt, men det är väl inte troligt att förhandlingar upptas enbart för förhandlingarnas egen skull. Utskottet har emellertid föreslagit att hushållningssällskapens tillgångar även i framtiden får disponeras av sällskapen, även om man gör undantag för vissa inventarier. Tillgångarnas storlek varierar högst avsevärt mellan de olika hushållningssällskapen. I praktiken kommer just tillgångarna att få en avgörande betydelse för den fortsatta verksamheten. Kostnadsökningen kommer att bli så avsevärd, att det i många fall kommer att vara svårt att driva en tillfredsställande verksamhet utan en stark ekonomisk förankring. I mitt län har vi en sådan, oeh samtidigt som jag gläder mig åt att verksamheten där kommer att fortsätta i någon form måste jag ändå uttrycka vissa farhågor. Dessa rör alldeles speciellt försöksverksamheten. Herr Hansson i Skegrie betonade här. förut vikten av denna. Den s.k. rationa KHsering som kommer att bli en följd av att hushållningssällskapen upphör med verksamheten kommer att få svåra följder. Jag vill därvid erinra om att det i mitt län finns 1200 lantbrukare som regelbundet betalar avgifter för försöksverksamheten i länet.

Jag syftar bl.a. på maskinlånefonden. Dess upphörande behandlas nu av jordbruksutskottet i anslutning till propositionen nr 95. Men faktum kvarstår att enbart i mitt län finns 2,5 å 3 miljoner kronor utlånade ur denna fond. Hushållningsällskapet har fått pengarna från statskontoret och därefter beviljat lånen. Amorteringar och räntebetalningar har skett till hushållningsällskapen som sedan inbetalat dem till staten. Jag skulle vilja fråga jordbruksministern vem som i fortsättningen skall svara för denna verksamhet? Därtill kommer de rent praktiska problemen. I Malmöhus län flyttar de nya lantbruksnämnderna in i helt nya lokaler på 2000 kvadratmeter, vartill kommer förråd och arkiv på cirka 400 kvadratmeter. De nuvarande lokalerna är på ungefär 700 kvadratmeter. Enbart inredning och utrustning för utökning-, en "kommer att kosta oerhört mycket pengar. En tjugofjärdedel av en miljon kronor, som är den anslagna summan för omorganisationen i detta avseende, torde komma att täcka enbart en liten del av kostnaderna. Jag skulle också slutligen vilja erinra om ett förslag som jordbruksministern lägger fram i propositionen, ett förslag som jag helt vanvördigt skulle kunna tyda som ett tecken på rädsla. Jag syftar här på förslaget att sällskap med fastställda stadgar inte får ta upp ny verksamhet utan medgivande av lantbruksstyrelsen. Vilka verksamheter skall sällskapen ta upp? Har inte den hittillsvarande verksamheten haft en enda uppgift, nämligen att i alla avseenden gagna jordbruket som näring och bistå dess utövare med råd och hjälp? Herr Persson i Skänninge tillskrev ju också nyss hushållningsällskapen mycket av äran för jordbrukets hittillsvarande rationalisering. Jag vill därför understryka utskottets förordande, att i de fall de ovannämnda hushållningssällskapen vill ta upp en ny verksamhet, detta må ske efter överenskommelse med lantbruksstyrelsen eller, om denna så bestämmer, med länets lantbruksnämnd. Jag tror inte att jordbruksministern behöver frukta något från hushållningsällskapen i framtiden, men däremot är jag inte säker på att inte hushållningsällskapen har en del att frukta av jordbruksministern. Låt oss hoppas att så inte blir fallet! Herr talman! Jag vill yrka bifall till reservationerna 4 och 7 i jordbruksutskottets utlåtande nr 18, liksom till reservationen i utlåtandet nr 19.

Herr talman! Jag medger att den här talarstolen är litet magisk, ty jag vill gärna tillstå att fru Sundberg vanligen är mycket lugn och saklig, åtminstone i utskottet. När det gäller den verksamhet som hushållningssällskapen skall ta upp framdeles finns det ju ingen anledning att säga någonting eftersom vi frångått Kungl. Maj:ts förslag. Efter överläggning med lantbruksstyrelsen skall hushållningssällskapet kunna ta upp ny verksamhet, och det finns således ingen mening att ta upp denna fråga, men det går ju att enskilt fråga jordbruksministern, jag tror inte att han tar illa upp. Beträffande tjänstebrevsrätten förhåller det sig, fru Sundberg, på följande sätt. 1965 beslutades av en enhällig riksdag och en enhällig utredning att den verksamhet som hushållningssällskapen bedrev skulle överföras till de nya lantbruksnämnderna. Sedan framlade en organisationsutredning förslag om att lantbruksnämnderna skulle ägna sig åt vissa verksamhetsgrenar, och ville hushållningssällskapen syssla med någonting så å la bonne heure! Hur skall man då kunna behålla tjänstebrevsrätten för en privat verksamhet? Detta är ju alldeles omöjligt. Jag tror att fru Sundberg vid litet närmare eftertanke kommer underfund med den här saken. Sedan tog fru Sundberg upp frågan om maskinlånefonden som vi får tillfälle att diskutera när proposition 95 behandlas. Annars förhåller det sig ju så att Kungl. Maj:t här anslagit 7 miljoner kronor till sådana lån. Det är möjligt att denna summa är för liten, men i så fall kan vi diskutera den saken senare eftersom spörsmålet inte ingår i den här propositionen.

Herr talman! Beträffande maskinlånefonden är jag helt medveten om att det inte är den vi diskuterar. Vad jag ville föra fram var problemet med de lån som redan är beviljade. Hur vi än behandlar propositionen 95 kvarstår att staten har rätt att kräva in räntor och amorteringar på redan beviljade lån ur maskinlånefonden. Dessa uppgifter har hittills skötts av hushåll ningssällskapen, och min fråga var i detta fall helt enkelt vem som i framtiden skall ha hand om saken. Detta är helt och hållet ett organisatoriskt problem, och jag frågar mig om det är en av de uppgifter som skall övertas av lantbruksnämnderna eller om den tills vidare skall åligga hushållningssällskapen? I det senare fallet är det ytterligare ett tecken på att hushållningssällskapen kommer att fylla en allmännyttig funktion, och det är denna allmännyttiga funktion som jag tycker utgör en grund för vårt krav på generositet från statens sida.
Herr talman! Jag kan försäkra fru Sundberg att jag inte skall ta upp frågan om maskinlånefonden mera. Men så länge det sitter en socialdemokratisk regering, så kommer dessa människor inte att behandlas hårdhänt. Jag kan bara nämna, att vi på förslag av lantbruksstyrelsen kommer att skriva av rätt många småbrukarlån. De som köpt en traktor och inte kan betala den behöver säkerligen inte frukta, att vi, så länge det sitter en socialdemokratisk regering, inte skall kunna diskutera detta i de mänskliga perspektiv, i vilka vi ser hela denna fråga.

Herr talman! Jag har begärt ordet för att säga några ord om jordbruksutskottets utlåtande nr 19. Anledningen härtill är att utskottet i detta utlåtande behandlar en av mig väckt motion, där jag försökt fullfölja arbetet på att komma till rätta med föroreningarna av våra vattendrag. Jag har i motionen föreslagit inrättandet av en tjänst som förste konsulent för ensileringsforskning vid lantbrukshögskolan. Anledningen = till mitt förslag är att våra silos av äldre typ är en av de största orsakerna till föroreningarna av våra vattendrag. Ut släppet från en silo kan förstöra lika mycket vatten som ungefär 18 000 människor i en tätort. Jag vill erinra om att man för närvarande på Bollerups lantbruksinstitut håller på med ett försök att lägga 600 ton i silos enligt en ny metod. Med den gamla metoden skulle denna mängd ha förorenat lika stora vattenområden som 36 000 människor. Enligt den metod som nu prövas kan man undvika att göra utsläpp, och pressaften kan i stället användas till kreatursfoder. En utbyggnad av forskningen på detta område i den omfattning, som förutsattes i början av detta årtionde och som skulle kunna leda till en utveckling av denna metod, skulle dessutom skapa möjligheter att för u-ländernas räkning tillvarata fisk och andra produkter. Med denna metod kan man nämligen konservera fisk och även kött under en längre tid.

Efter det anförande som herr Hansson i Skegrie nyss höll kan jag delvis förstå hur utskottet resonerat. Herr Hansson i Skegrie ville nämligen, om jag inte helt missförstod honom, göra gällande att forskningsarbete och det praktiska arbetet kan utföras av en och samma person. Vi bör emellertid komma ihåg, att The Svedberg redan 1918 i ett arbete om forskning och industri sade: »Man måste utrota villfarelsen att forskning är ett tidsfördriv på lediga stunder.

Jag tycker verkligen att herr Hansson i Skegrie som dels är gammal jordbrukare och dels väl har erfarenhet av vattenföroreningsproblem borde förstå, att om man skall uppnå bättre resultat måste forskningen kunna omsättas i praktiskt arbete. Men att förena forskning och praktiskt arbete i en och samma person är inte möjligt, om man vill åstadkomma en ordentlig forskning. Det hade varit önskvärt att denna tjänst, som har varit utlovad i flera år, kunna tillsättas. Därigenom hade man kunnat göra jordbruket en stor tjänst och kunnat tillföra jordbruket väsentliga värden. För närvarande läggs drygt 2 procent in i silos, och man siktar för framtiden på 50 procent. I en sådan situation är det angeläget att nya metoder för ensilering och nya silosanläggningar prövas. När den forskning som bl.a. bedrivs av professor Ragnar Nilsson på Ultuna kommit så långt att den nu praktiskt prövas på Bollerups lantbruksinstitut i Skåne, så borde väl jordbruksutskottet ändå kunnat tillstyrka förslaget om en tjänst och därigenom gjort det möjligt att fullfölja detta viktiga arbete. Jag ber att få yrka bifall till motion nr 103. Eftersom så få av kammarens ledamöter är närvarande nu skulle jag kanske ännu hellre rikta en vädjan till herr statsrådet att försöka få denna tjänst tillsatt fortast möjligt.

Herr talman! Jag ifrågasätter inte alls värdet av den forskning som herr Lundberg talade om. Men om jag är rätt informerad begärde lantbrukshögskolan 57 nya tjänster, och bland dem fanns inte den tjänst med som herr Lundberg talade för. Det är knappast möjligt för riksdagen att tillsätta den tjänsten bara därför att herr Lundberg tycker att den bör inrättas. Hur skulle det se ut i vår förvaltning om riksdagen tillsatte tjänster här och där, som departementschefer inte begärt och inte heller vederbörande verk har tagit upp i sina petita? Jag har sett litet närmare på de tjänster som lantbrukshögskolan begärt, och om jag är riktigt underrättad har skolan bara fått 7 av de 57 begärda tjänsterna.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
Herr talman! Jag är medveten om att man begär tillsättande av många tjänster, och jag vet också att den tjänst jag talat för inte har tagits upp i lantbrukshögskolans petita. Men vetenskapsmän nen påstår att situationen vad gäller vattenföroreningarna nu är sådan, att åtminstone alla vatten söder om Gästrikland är så förorenade att de är »pensionsfärdiga». Och vattenföroreningarna är väl ändå ur landets synpunkt av sådan betydelse och storleksordning att vi måste aktualisera frågan på det sätt som jag har gjort. Jag är också säker på att statsrådet kommer att följa denna fråga med uppmärksamhet. Det är omöjligt att nu reparera skadorna på våra vatten, men vi kanske åtminstone kan undgå att förstöra vattendragen ytterligare. Och efter vad jag förstår kan vi åstadkomma det med den metod jag talat för och som jag ganska noga har gått igenom.

Herr talman! Vi lever i ett föränderligt samhälle. Säkerligen har ingen generation på mycket lång tid upplevt en sådan förändring av samhället som vår generation fått göra. Att dessa förändringar på många områden har varit av stor betydelse och till stor nytta för utvecklingen samt möjliggjort många förbättringar kan inte bestridas. Tyvärr har man dock en känsla av att vi ibland har varit alltför ambitiösa när det gällt att driva fram en nyordning, som inte alltid varit välbetänkt. Herr Persson i Skänninge sade för en stund sedan att så länge vi har en socialdemokratisk regering här i landet föreligger ingen risk för att sådant som kan vara till skada för medborgarna inträffar. Speciellt gäller detta den fråga vi nu diskuterar. Detta sätter jag i tvivelsmål. Det händer ju ofta att våra och övriga borgerliga motioner avslås av den socialdemokratiska majoriteten med motiveringen, att en utredning arbetar med frågorna och att det därför inte föreligger anledning att ändra på rådande förhållanden. Ett exempel härpå är Kungl. Maj:ts proposition angående de nya lantbruksnämndernas organisation. Det är alltså ett exempel på mot Visserligen har man i princip vid 1965 års riksdag fattat beslut om denna omorganisation, men det var endast ett principbeslut. Detaljerna skall i dag fastställas, knappast mer än en månad innan denna organisation skall träda i funktion. Det behöver inte ordas mycket om vilka svårigheter som uppstår när det gäller att få organisationen att fungera på ett riktigt sätt. Vi hade i utskottet att behandla en motion som herr Hansson i Skegrie berörde och som gällde uppskov med ikraftträdandet av beslutet om lantbruksnämndernas verksamhet till den 1 januari för att dessa problem lättare skulle kunna lösas. Men utskottsmajoriteten med lottens hjälp beslöt att denna motion inte skulle tas upp före behandlingen av detta ärende — och det dröjer som bekant bara en månad innan det beslut, som vi skall fatta om en liten stund, träder i kraft. Det är väl ändå inte riktigt, och det kommer att medföra oerhörda problem.

Det måste väl betraktas som en felaktig ordning. Såvitt jag förstår är den enda riktiga ordningen att riksdagen fattar definitivt beslut i ärendet och att de underlydande myndigheterna sedan fattar sina beslut. Herr talman! Att jag tar kammarens tid i anspråk några minuter i detta ärende beror egentligen på att i förslaget också innefattas beslut om ett sammanförande av de båda lantbruksnämnderna i Älvsborgs län med Vänersborg som stationsort. I princip har jag ingenting att erinra mot detta, men jag menar att man bör avvakta, herr Persson i Skänninge, den utredning som pågår beträffande länsindelningen. Det kan inte vara riktigt att först sammanslå de båda lantbruksnämnderna till en och sedan, när utredningen är klar och man skall ta ställning till frågan, återigen besluta en förändring av lantbruksnämnderna på det här berörda området.

Vore det inte mera praktiskt och ändamålsenligt att låta de båda lantbruksnämnderna i Älvsborgs län fungera intill dess denna länsindelning är klar? Den pågående strukturomvandlingen av jordbruket i vårt land är av mycket påtaglig karaktär och berör inte minst Älvsborgs län. I synnerhet dess södra del som är en utpräglad småbrukarbygd med jordoch skogsbruk i kombination. Här äger en påtaglig rationaliseringsprocess rum som sannerligen inte kommer att minska i intensitet. Denna strukturomvandling kräver ett synnerligen omfattande arbete inom lantbruksnämnderna. Detta är också ett bärande argument för bibehållande av dessa två lantbruksnämnder. Det är utan tvivel en vinst att avvakta i varje fall länsutredningen. Om resultatet av dess arbete vet vi ännu ingenting, och en ny lantbruksnämnd skulle komma att arbeta i ovisshet om hur de framtida länsgränserna skall gestalta sig. Jag vågar hävda att jordbruksrationaliseringen inte vinner på ett sådant tillvägagångssätt, och det kan inte heller medföra någon nämnvärd ekonomisk vinst att genomföra denna process nu. I propositionen föreslås också att i Borås skall inrättas en arbetsenhet lydande under lantbruksnämndens huvudort i Vänersborg. Det är i och för sig glädjande i händelse av om riksdagen beslutar om sammanslagning av lantbrukenämnderna, och jag hoppas innerligt att arbetsenheten i så fall organiseras på sådant sätt att den kan bli ett verksamt led i lokaliseringsarbetet. Men i första hand skulle saken — helt naturligt — vinna på att reservationen 3 i jordbruksutskottets utlåtande nr 18 följdes. Ett bifall till den reservationen innebär att två lantbruksnämnder bibehålls i Älvsborgs län till dess att den nya länsindelningen inom berörda områden är klar. Jag yrkar alltså, herr talman, bifall till reservationen 3 i jordbruksutskottets utlåtande nr 18.

Herr talman! Jag skulle endast vilja påminna, herr Persson i Heden, om att riksdagen 1965 beslöt att man skulle slå samman :hushållningssällskapens och lantbruksnämndernas verksamhet i nya lantbruksnämnder. På grundval av detta beslut har både landstingen och Kungl. Maj:t såvitt jag förstår möjlighet att utse ledamöter i de nämnder det här är fråga om. Vad vi i dag diskuterar är de arbetsuppgifter dessa nya lantbruksnämnder skall ha, ingenting annat. I Älvsborgs län skall finnas en lantbruksnämnd mot för närvarande två. Det fanns förut två i Kalmar län. Det har sagts i utskottet av framstående l1edamöter att det har gått bra med en nämnd och, herr Persson i Heden, det finns ändå vissa borgerliga ledamöter som anslutit sig till utskottets förslag på denna punkt, vilket alltså innebär att en lantbruksnämnd skall inrättas i Äälvsborgs län. Jag kan väl förstå att man är något bunden till den trakt som man arbetar i. Jag hoppas emellertid att den nya lantbruksnämnden skall kunna arbeta på ett effektivt sätt. Detta har gått bra i Kalmar län, det finns de som kan intyga att så är fallet, och jag gissar att det kommer att gå bra även i Älvsborgs län.